Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om jag mot bakgrund av det dokumenterade behovet av någon form av bemanning vid Kullens fvr är beredd att ompröva sjöfartsverkets beslut och avvakta med ett definitivt ställningstagande till dess sjöövervakningskommittén är klar med sin utredning. Inom sjöfartsverket har skett en omfattande rationalisering av fyvrväsendet.
Enligt beslut av sjöfartsverket skall bemanningen vid Kullens fyr dras in den 1 januari 1979. Beslutet har från många håll betecknats som mycket olyckligt, eftersom fyrpersonalen utöver ren sjöövervakning utför ett flertal arbetsuppgifter vilka måste betraktas som oskattbara från samhällets synpunkt. Förhållandena vid Kullens fyr är på många sätt särpräglade. Fyrens övervakningsområde utgör en av världens livligast trafikerade farleder. Småbåtstrafiken är synnerligen intensiv under sommarhalvåret, och området som är naturreservat besökes årligen av ca 250 000 turister. Olycksfrekvensen är hög på grund av den branta klippkusten, och fyrplatsen har därvidlag visat sig vara en väl fungerande larmcentral, som också kunnat inrapportera oljeutsläpp m.m. Dessutom utförs väderobservationer som enligt SMHI inte helt kan automatiseras.
I planen för den fortsatta automatiseringen av fyrar återstår ett tiotal fyrplatser, bl.a. Kullens fyrplats. Inför en automatisering sker regelmässigt överläggningar med berörda myndigheter i syfte att klarlägga t vilken mån det behövs fortsatt bemanning för att fullgöra andra arbetsuppgifter än ren fyrtjänst. Jag förutsätter att sådana överläggningar äger rum även i detta fall.
Är kommunikationsministern mot bakgrund av det dokumenterade behovet av någon form av bemanning vid Kullens fyr beredd att ompröva sjöfartsverkets beslut och avvakta med ett definitivt ställningstagande till dess sjöövervakningskommittén är klar med sin utredning?

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Kullens fyr ligger ca 90 m över havet och är därmed Sveriges högst belägna och tillika ljusstarkaste fyr. Den har ett ur många synvinklar mycket strategiskt läge som ger en överblick över stora delar av Öresund, Skälderviken och det öppna havet. dvs. Kattegatt. Dessutom kan fyrpersonalen överblicka och övervaka stora delar av Kullaberg, som är naturreservat och som blivit något av ett eldorado för sportfiskare och friluftsintresserade människor. Båttrafiken i området är synnerligen intensiv, och Öresund brukar i detta sammanhang omnämnas som en av världens livligast trafikerade sjöfarleder. Under 1977 passerade enligt dansk statistik drygt 30 000 fartyg på 50 bruttoton och däröver genom Öresund. Men detta är inte hela sanningen. Dänunöver ullkommer en stark småbåtstrafik — ja. man kan nästan tala om en invasion av småbåtar under sommarhalvåret. då också många utländska, främst danska och tyska, turister söker sig till Kullaberg och dess natursköna omgivningar. 3 Om bemanningen vid Kullens fyr Från sin nästan unika ttsiktspunkt har fyrpersonalen vid Kullens fyr kommit alt spela en ovärderlig roll som övervakare av omgivningarna, inte bara till havs utan också till lands. Åtskilliga är de haverier som inträffar vid Kullaberg där t.o.m. stora passagerarfartyg konfronterats med klipporna. Många turister har kommit i sjönöd och kunnat räddas tack vare att de snabbt har blivit upptäckta från fyrplatsen. Skogsbränder har på mycket kort tid kunnat bringas under kontroll genom rådigt ingripande från tjänstgörande fyrpersonal. I samband med sina dagliga inspektionsrundor på berget har fyrväktarna också vid ett flertal tillfällen upptäckt oljeutsläpp och slagit larm, så att förebyggande åtgärder kunnat sättas in innan oljan hunnit åstadkomma alltför stora skadeverkningar. I fyrväktarnas arbetsuppgifter ingår dessutom väderobservationer för SMHI:s räkning. På SMHI har man apropå den planerade avbemanningen av fyrarna understrukit att man där inte klarar sig enbart med automatik utan är beroende av en fortsatt bemanning på vissa strategiskt viktiga platser. Kullen har från SMITI:s sida nämnts som en av dessa strategiskt viktiga platser. Som exempel på de observationer som fordrar manuella insatser kan nämnas siktförhållanden och molnighet. Även försvarsstaben anser att Kullens fyr har ett strategiskt läge. Bl a. finns en militär radarstation och vissa militära förråd i området. Slutligen kan jag nämna att naturvårdsverket har engagerat sig för en fortsatt bemanning av Kullens fyr. Det är naturvårds-, fritids och friluftsiniressen som motiverar naturvårdsverkets ställningstagande. Jag måste säga att jag är besviken över innehållet i svaret. Det var mycket mager med tanke på att det är departementet som ytterst har ansvaret i denna fråga. Jag vill därför be kommunikationsministern att precisera sig. Anser kommunikationsministern att en kostnadsbesparing på 170 000 kr.. som det här skulle vara fråga om, kan motivera ett åsidosättande av de mänskliga värden av omitbara dimensioner som här står på spel? Jag skulle vara tacksam för eu svar på den frågan.

Herr talman! Jag förstår att svaret kan synas magert, men det sammanhänger med att överläggningar pågår mean sjöfartsverket och ett par andra berörda myndigheter, nämligen naturvårdsverket och SMHL Innan dessa överläggningar slutförts och innan vi vet vilket resultat de leder fram till är det inte särskilt lämpligt att jag ger uttryck åt några bestämda åsikter. Jag förstår väl de synpunkter som Bengt Silfverstrand har framfört här om värdet av att det finns ett mänskligt öga på denna strategiskt viktiga punkt. men låt oss avvakta utgången av förhandlingarna innan vi beslutar om regeringen skall göra något ingripande. Några besvär över sjöfartsverkets beslut finns inte, och alltså föreligger inte heller något ärende i kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Vad jag närmast efterlyste var åtminstone en untydan till viljeyttring från kommunikationsministerns sida. Kommunikationsministern brukar ju inte i andra sammanhang sticka under stol med sin uppfattning i frågor som ligger inom hans fögderi. Jag kan nämna att i en intervju i lokalradion, Radio Malmöhus, för ca en vecka sedan gav en avdelningsdirektör på sjöfurtsverket klart uttryck för att framställningar hade gjorts till departementet, i vilka man understrukit betydelsen av de insatser från fyrpersonalens sida som jag här talat om. Man antydde därvidlag — och det är också min bestämda uppfattning - att ansvaret nu ligger på departementet. Om man skulle göra denna avbemanning sparar sjöfartsverket förvisso 170 000 kr. — det är eu ovedersägligt matematiskt faktum. Men vilka blir de samhällsekonomiska konsekvenserna? De människor det här är fråga om mister sina arbeten. och för dem måste arbetsullfällen skapas på andra håll. Det innebär ingen samhiällsekonomisk vinst att dra in bemanningen vid fyrarna. Det innebär tvärtom en samhällsekonomisk förlust. Kortsiktigt lönsamhetstänkande. förenklade kalkyler och eu krasst ekonomiskt synsätt borde inte få väga tyngre än de mänskliga värden av omiätbara dimensioner som här står på spel. Att ha personalen kvar vid våra fyrar innebär helt enkel en livförsäkring med otroligt låg premie.
Herr talman! Det är som jag säger, Bengt Silfverstrand. Det finns inget ärende i kommunikationsdepartementet. Vad den tjänsteman 1 sjöfartsverket som Bengt Silfverstrand åberopade kan ha avsett var möjligen en framställning i bemanningsfrågan som gjordes på et mycket tidigt stadium tillden förra regeringen. Det ärendet avgjordes av den förra regeringen, så det finns alltså inte kvar i kommunikationsdepartementet.
Herr talman! Om det är så att dev inte finns några formelta framställningar, så kan jag förutskicka att det kommer sådana inom en mycket snar framtid, ätminstone från den kommun som här är berörd. Som viterligare etw exempel på denna typ av ensidigt och förenklat ekonomiskt resonemang vill jag också nämna vad som hände när sjöfartsverket drog in bemanningen vid tlotsstationen Hiärnöklubb vid Härnösand. Efter att sjöfartsverket dragit in bemanningen, bemannade kustbevakningen lotsstationen, och den bemanningen blev då större än den som sjöfartsverket svarat för. Jag twor inte att man kan påstå att man vinner något ekonomiskt på en avbemanning av fyrarna. Jag tror tvärtom att man förlorar på det. Sjöfartsverket har ju när det gäller Kullens fyr fattat beslut om att dess bemanning skall dras in den I januari 1979. Här står alltså mycket kort tid tull buds. och därför är det viktigt att använda denna för att skaffa det underlag som behövs Om bemanningen vid Kullens fyr för att riva upp detta olyckliga beslut. Jag hoppas att kommunikationsministern kommer att använda den tiden ull att skapa visshet i frågan.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om det kan anses vara förenligt med riktlinjerna för regeringens glesbygdspolitik att befolkningen i redan missgynnade regioner får ytterligare försämrad service. I områden dir posttrafikunderlaget inte är uillräckligt för att det skall vara praktiskt och ekonomiskt rimligt att bibehålla eller inrätta postkontor. postställe eller lantbrevbäring, beuänas kunderna genom postväskor. F.n. har ca 10.000 hushåll denna form av service. Hitills har betjäningen med postväskor vanligen inneburit att de olika hushållen i en by erhållit sin post i en gemensam väska. Kunderna har sedan fått hämta sin post hos den person som haft ansvaret för expedieringen av väskan. Värdeförmedlingen har vanligen ordnuts så att kunderna ena turen fått avierna till värdeförsändelserna för kvittering varefter de mottagit försändelserna vid nästa tur. | Systemet med postväskor har kritiserats av främst två skäl. Det ena är att brevhemligheten inte har ansetts ullräckligt skyddad på grund av den gemensamma väskan. Det andra är att värdetörmedlingen varit för långsam. Postverket har därför sedan flera år bedrivit försök med en modell av postväskservice där varje enskilt hushåll får en egen s.k. innerviäska som transporteras i den gemensamma väskan. Förutom det enskilda hushållet är det bara berört postkontor som har åtkomst till innerväskan. Härigenom uppnås dels att brevhemligheten skyddas, dels att värdeförsändelserna kan gå ut direkt med samtidig kvittering. Där så är lämpligt går flera hushåll samman om en gemensam ytterväska. I det nva systemet får någon av postkunderna ansvaret för utväxling, låsning och skötsel av vtterväskan och benämns postombud. Postombudet kommer enligt vad jag har erfarit avt få sådana instruktioner att ombudet skall kunna ge råd i frågor som aktualiseras genom postväskservicen samt fungera som hushållens kontakt gentemot postkontoret. För sina bestyr erhåller postombudet viss ersättning. De totala kostnaderna för postväskbetjäningen beräknas öka från ca 800 kr. till I 000 kr. per hushåll och år när det nya systemet är infört. De hittillsvarande postombuden utgör en betjäningsform som enligt överenskommelse mellan postverket och de anställdas organisationer skall försvinna. F. n. betjänas ca 2 500 hushåll av postombud av det hittillsvarande slaget. Försöksverksamheten med den nva formen av postväskservice har fallit ut mycket väl. Postverket har därför i sin planering funnit det möjligt och lämpligt av. på de orter där de hittillsvarande postombuden fortfarande kvarstår. ersätta dessa ombud med den nya formen av postväskbetjäning. Verket har tänkt sig att på vissa orter ersätta hivtillsvarande ordning med lämpligt antal postombud av det nya slaget. Jag föreställer mig att en sådan förändring skulle uppfattas mycket positivt av kunderna eftersom den kan innebära att man får avsevärt kortare vägsträcka till sitt posthiämtningsställe. Avstånden i glesbygderna ir ju ofta betvdande. I sammanhaneget vill jag erinra om att några beslut om åtgärder I enlighet med de s.k. etableringsplanerna ännu inte har fattats. Innan postverket fattar beslut i frågor av detta slag ges kommuner och kunder utförlig information härom samt bereds tillfälle att lämna synpunkter. Det får därefter prövas, mot bakgrund av de lokala förhållandena, huruvida det är lämpligast att ersätta de hittillsvarande postombuden med postväskbetjäning eller glesbygdspostställen eller i vissa fall med lantbrevbäring. Jag har själv haft postväskbetjäning och tror att förbättringar av det slag som postverket nu planerar kommer att uppskattas. Jag kommer också med intresse att följa utvecklingen inom detta område.
Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Det positiva i svaret är vil det sista beskedet. att det ännu inte fattats något beshuit. Jag är ledsen över att svaret var så långt — jag har därför inte riktigt hunnit tänka igenom det, men jag hoppas kunna tala med Bo Turesson om denna fråga senare. Vad är det som det här gäller? Jo. det är fråga om människor som i många avseenden har större problem med att klara sig än de flesta av oss andra. Fastän svaret innehåller mycket som är intressant. måste jag vara starkt kritisk inför det. Jag har i min hand ett meddelande från postkontoret i berört område, där det bl.a. framhålls: ”I postverkets arbete ingår bl.a. att följa utvecklingen på landsbygden och anpassa dess postanordningar till föreskrivna normer och ändrade förhållanden.” Detta kanske kan slå väl ut i andra delar av Sverige, men i detta de väldiga avståndens land är det risk för att förhållandena kan försämras. Jag tycker att postverket och statsmakterna måste akta sig för att tänka för mycket för de enskilda människorna. Jag har kopior av namnlistor med 388 namn från de berörda områdena Storuman och Sorsele, och jag förmodar att också de människorna har tänkt och väl vet vad det rör sig om. Det förvånar mig att det i detta fall. som framhålls i svaret, är fråga om en överenskommelse mellan postverket och de anställda. Det kanske gäller för landet i dess helhet, men av det brev som poststyrelsen sänt till människorna i dessa områden tramgår att förutsättningarna är helt felaktiga i det område det nu giller. Planens ekonomiska inriktning ger ingen nämnvärd vinst. Inrättandet av nya tjänster i Storuman äter upp de eventuella rationaliseringsvinsterna. Postexpeditionen i Storuman har f.n. 276 postväskor att behandla dagligen. Om postombuden dras in, får man vtterligare 129 väskor att behandla. Man anser där att detta inte ger någon vinst. Man pekar också liksom postverket på verkets sociala skyldigheter i det område som det gäller. Jag vet att Bo Turesson och jag är överens på den punkten, och jag hoppas kunna få kommunministern på andra tankar framöver. framför allt mot bakgrund av synpunkten att det gäller en skenbar vinst för staten och det allmänna. som till sist nog är en förlust. Man kallar det för rationalisering, men ratio, förnuftet. är väl inte alla gånger med. Det finns en risk för att man betraktar hela vårt väldiga lund som en enda kaka och tror att förhållanden som är bra på det ena stället är bra också på det andra. Jag har mycket stort förtroende för posttjänstemännen i Storuman, för kommunrepresentanter i Storuman och i Sorsele och för kommunikationsministern, och därför tror jag att denna fråga skall kunna lösas. Alla de besked av teknisk natur som lämnas låter bra. men de uppgifter som befolkningen fått genom skrivelser och i förväg upprättade planer har inte övertygat den och alltså inte heller den ansvariga personalen. Därför hoppas jag att Bo Turesson, som själv har positiva erfarenheter av postväsksystemet, någon tid — kanske en sommar-— ville resa upp till detta område och bo ett slag t.ex. i Norrbyberg eller Uvnäs och se hur systemet slår där uppe.

Herr talman! Tore Nilsson sade att han var ledsen över att svaret var så långt. Jag hade trott att han skulle vara glad över att jag ägnat denna fråga ett så stort intresse att jag lämnat ett utförligt och uttömmande svar. Det bör visa att vii departementet och jag själv verkligen har prövat dessa frågor med stor omsorg. Men jag kan möjligen förstå Tore Nilssons argument, att han inte hunnit sätta sig in i svarets detaljer på den korta tid han har haft till förfogande. Avsikten är naturligtvis att göra det bättre för kunderna — det vill jag försäkra Tore Nilsson och övriga ledamöter av kammaren. Jag försäkrar också att det inte är fråga om att genomföra en schematisk lösning, som skall gälla för hela landet. Här är det fråga om att försöka finna en form, som är speciellt avpassad till glesbygden, där avstånden är stora. Fördelarna med det aktuella systemet skulle vara att man får flera postombud som tar hand om postväskorna. Man får därigenom kortare avstånd mellan de individuella kunderna och den plats där väskan öppnas. Vidare får man genom innerväskorna möjlighet att dels bevara brovhemligheten, dels med avier försnabba penningförsändelser, paket och sådant. Jag har de olika tvperna av väskor tillgängliga här i huset. och jag skall gärna efter frågestunden visa dem för Tore Nilsson och försöka beskriva tankegången bakom hela systemet. Några beslut är ännu inte fattade. men försöksverksamheten har utfallit bra. De som har deltagit i försöksverksamheten. bybörna i Åselet, säger att det fungerar mycket bättre än de någonsin kunde tro när de först ställdes inför förslaget. Det är väl att hoppas att vi skall få samma erfarenhet, om det här nu skall genomföras.
Herr talman! Jag beklagar om Bo Turesson fattade det så att jag tyckte illa om svaret därför att han hade arbetat med det och gjort det långt. Tvärtom. det är jag mycket tacksam för, men om man har några få minuter på sig att tacka för svaret är det väldigt svårt att från det här papperet ta fram det man ville tå upp. Kommunikationsministern säger att schemat inte är generellt. men enligt skrivelsen från postverket syns det som om det fanns en plan som skulle slå lika för hela Sverige. De behöriga och ansvariga i Kiruna har förstått talet om korta avstånd och tittat på hur det skulle slå. och de är överens med befolkningen om att det inte är så bra. När det gäller Åseletområdet, som Bo Turesson nämnde, så har jag här tidningsurklipp från Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad, där just befolkningen i de områden som det är fråga om säger att det inte har blivit bättre. Här finns det alltså otika uppfattningar. Dessutom har posttjänstemännen där uppe i skrivelse påstått att det. då det gäller paket, tvärtom skulle bli en försening. Det kan hända att det som Bo Turesson sade om de här nya fina väskorna håller streck när det gäller pengar. Men 1 skrivelsen till polisstyrelsen säger posttjänstemännen precis tvärtom. Det är. som jag nämnt, mycket svårt att på den här kora repliktiden hinna säga mer. Men jag vill upprepa att jag tror att jag känner kommunikationsministern rätt om jag säger att det här kommer han att se noga på och jämföra de gamla och de nya förhållandena just med tanke på Kiruna och kanske inte med Mora.
Herr talman! Jag lovar Tore Nilsson att jag skall tänka noga på detta. Beträlfande Åseletfaller är det så avt i oktober i fjöl var man missnöjd. Det var då det nya systemet infördes. Men den 8 mars i år stod det i en artikel i tuidningen Norra Västerbotten, som hade rubriken Det här går ju bra - Onödig osämja. att det för fem månader sedan var stor osämja men att man nu är nöjd. Det fungerar riktigt bra, säger en man som heter Erling Jonsson och som var en av dem som gick i spetsen för kravet på en annan organisation tidigare. Det visar att inställningen inte enbart är negativ sedan man fått erfarenhet av det nya systemet. Det är klart att vi noga skall följa denna försöksverksamhets vidare utformning och de erfarenheter som man kan få av den.
Herr talman! Tidningen Norra Västerbotten ges ut i Skellefteå och jag har inte läst just den där artikeln, men jag har en tidningsartikel i Västerbottens Kuriren från den 13 april i år med rubriken Bybor rasar över sämre 10 postservice. Vidare finns det i nr 15 av tidningen Land den 14 april i år ett reportage från Helgebodatfors i Värmland om hur postens kunder där har ansett alt vad som skett på serviceområdet är en försämring. Det är kanske inte helt jämförbart. men det visar att detta att tänka uppifrån på folkets vägnar skall man vara mycket försiktig med både inom postverket och inom departementet. Jag tror att även om det är vinster med den nva ordningen så är det skenbara vinster. Även om de människor det gäller - det är ett mycket tåligt folk - så småningom finner sig i det nya systemet och kanske1. o. m. säger att det går bra — ja, nästan bättre, så har jag en stark känsla av att det är olyckligt om man alltför starkt betonar att vi vet bättre. och det här är on ekonomisk Vinst. Särskilt önskar jag att man skall inse att det stora antalet lösväskor i Storuman betyder en fördvyring.

472, och anförde: Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat om jag är villig att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller eventuellt kan komma att vidias för att lokalisera annan statlig verksamhet ull Kisa som ersättning för sysselsättningsbortfallet vid nedläggningen av postverkets stansfilial. Sommaren 1977 sammanträffade jag i Kisa med representanter för bl.a. Kinda kommun, länsstyrelsen och arbetsmarknadsmyndigheterna. Jag förklarade då att jag skulle undersöka om de verk som lyder under kommunikationsdepartementet hade någon verksamhet som kunde lokaliseras till Kinda kommun. Till dags dato har det inom kommunikationsverken inte befunnits vara någon verksamhet eller verksamhetsdel som är lämplig att nyetablera eller överföra utt Kisa. Jag vill emellerud framhålla att i mina fortlöpande kontakter med berörda verk är frågan om lokalisering av arbetsplatser till Kisa alltjämt aktuell. En förklaring till att någon ersättningsverksamhet ännu inte har kunnat finnas ligger bl.a. i den nuvarande ringa expansionen av statlig verksamhet. I fråga om flyttning av befintlig verksamhet är en sådan åtgärd självfallet förenad med stora olägenheter inte minst av personalpolitisk natur.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag har velat ta upp Kisas och Kinda kommuns problem och den roll som postverkets stansfilial har i detta sammanhang av tre skäl. För det första är Kinda kommun en uv de kommuner som har det besvärligast i det län som jag representerar. Med tanke på att vii länsplaneringarna har slagit fast vikten av utt bevaka den negativa utvecklingen i södra Östergötland och försöka göra något åt denna anser vi att frågan om stansfilialens nedläggning och därmed frågan om sysselsättningen i Kinda kommun har stor regionalpolitisk betydelse. At även regeringen har insett det framgår av att Kinda varen av de kommuner som förra året valdes ut för att ingå i den s.k. grå zonen — ett faktum som ju även kommunikationsministern anför här. För det andra betydde, såsom jag också påpekar i frågan. de 80 arbetstillfällen som stansfilialen representerade mycket för Kisa. lika mycket som 7000 i Stockholm. Länsstyrelsen säger i en skrivelse den 29 april 1976: ”Linsstyrelsen tror inte att poststyrelsen på det effektiva sätt som nu sker i Kisa itan vittgående effekter och en utomordentligt stark och välartikulerad opposition skulle kunna avveckla 7000 arbetsullfällen i Stockholms kommun.” Nej. det tror inte jag heller. För det tredje sade kommunikationsministern i sitt svar tll Börje Stensson den 9 december 1976 att postverket hade anmoödats undersöka om något annat företag kunde etablera sig i Kisa men att denna undersökning pågick och att det då inte var möjligt att säga något om utgången. Ungefär samma besked fick vi när vi sammanträffade med kommunikationsministern i Kisa förra sommaren, ett sammanträde som ju kommunikationsministern också hänvisar till i svaret. Eftersom varken kommunen eller länsmyndigheterna hön något om resultaten av dessa undersökningar är det naturligt att man frågar sig vad de lett ull. Nu säger kommunikationsministern att de tyvärr ännu inte lett fram ull någonting. Det tycker jag är litet märkligt och mycket tråkigt. Litet mirkligt är det med hänsyn till att eftersom postverket sysselsätter ca 61 600 personer och televerket ca 43 600 — för att bara tå två verk som exempel — borde det vil med litet god vilja hos de affärsdrivande verken under kommunikationsdepartementet vara möjligt att hitta någon liten verksamhet för ett 80-tal personer som kunde förläggas ull Kisa. Mycket tråkigt är det med tanke på hur glada kisaborna var över stansfilialens verksamhet och det faktum att den successivt byggdes ut mellan 1966 och 1972 samt hur mycket man hoppades att få ha don kvar och, när detta inte gick, hur mycket man önskade få en ersättningsindustri. Tråkigt är det också med tanke på att det slogs fast i det regionalpolitiska beslut som riksdagen fattade i december 1976 att en mera decentralistisk inriktning av regionalpolitiken förutsätter att den statliga affärsdrivande verksamheten också planeras in i den. Det positiva I det här svaret är att kommunikationsministern säger att frågan ännu inte är avförd från dagordningen. utan att arbetet med att skaffa Kisa någon ersättningsindustri fortsätter. Jag hoppas att det arbetet omfattar såväl eventnell nyctablering som eventuell överföring av verksamheter. Jag önskar kommunikationsministern varmt lycka till i det här arbetet. Jag gör det desto mer som jag är övertygad om att kommunikationsministern skulle bli lika glad som alla andra för en positiv lösning av problemet.

473. och anförde: Herr talman! Rune Johansson i Å mål har frågat mig om jag anser att SJ bör utrusta Åer järn vägsstationer med automatiska telefonsvarare och om jag är villig att medverka till att så sker. SJ arbetar ständigt på att förbättra informationen vill sina kunder. Ett led i detta arbete har varit att vid de största stationerna använda automatiska telefonsvarare. Dessa upplyser om restider för de mest utnyttjade tågen. Det har dock visat sig att de automatiska telefonsvararna har begränsad användbarhet, eftersom de lämnar så litet information. Kunderna har oftast många olika frågor att ställa. SJ har ansett att ett bältre sätt att mer allmänt förbättra informationen till kunderna vore att sammanföra upplysningstjänsten till cut antal upplysningscentraler, som skulle kunna nås på summa telefonnummer var man än befinner sig I landet enligt 1 princip summa system som televerkets nummerbyråserviee. Dessa upplysningscentraler skulle kunna vara öppna mycket stor det av dygnet. SJ och televerket utreder nu gemensann denna fråga. Det är ännu för udigt ati säga om och i så fall hur den kan lösas tekniskt och ekonomiskt.

Herr valman! Jag tackar för svaret. Fgentligen skulle en fråga av den här arten inte behöva tas upp här i kammaren, för SJ borde redan för länge sedan ha installerat antomatiska telefonsvarare på alla järnviägsstationer som hålls stängda vissa tider på dvgnet. Det skulle ha röjt undan en massa irritation. som i många fall helt felakuigt har gått ut över personalen. Kommunikationsministern säger I svaret att de uvntomatiska telefonsvararna har en begränsad användbarhet. Det kan vara riktigt. men de har i alla fall så pass stor användbarhet att de ofta skulle kunna ge människorna sådana upplysningar som de anser sig behöva om restider. var man kan lösa biljetter osv. Man skulle inte heller kunna beskylla personalen därför at den inte svarar i telefon — beskyllningar som många gånger beror på att man inte vet att statlonerna är stängda. Jag känner mycket väl till au SJ och televerket ullsammans undersöker möjligheterna att få någon form av upplysningscentraler. I avslutningen av sitt svar säger kommunikationsministern att man utreder den frågan men atv der ännu är för tidigt att säga om och hur den kan lösas tekniskt och ckonomiskt. Man vet alltså inte om eller när denna fråga över huvud taget går alt lösa. Det är på den grunden jag menar att SJ i avvaktan på att denna utredning blir klar borde kunna satsa de få kronor som det kostar att installera automatiska telefonsvarare på de stationer som i dag inte är utrustade med sådana.

Herr talman! Rune Johansson i Åmål och jag är naturligtvis helt överens om behovet av möjligheter att få kontakt, få svar på frågor m.m. Frågan är bara vilket som är det bästa systemet. I en automatisk telefonsvarare kan matas in vissa data så att den ger vissa upplysningar vare sig man frågar om de sakerna elter inte. Der är väldigt svårt att föra ett vettigt samtal med en antomatisk telefonsvarare. Men en upplysningscentral. som betjänas av en människa. har naturligtvis betydligt större flexibilitet. Där kan man få svar på frågor om tågtider även vid andra stationer än den man just ringer ull. Där finns tillgång till kommunikationstabelter för hela landet, och där kan det bli ett helt annat. meningsfullt svarande. Det är inget tvivel om att det går att lösa problemen med en upplysningscentral av samma typ som televerkets nummerbyrå. Vad man nu håller på och diskuterar mellan SJ och televerket är hur många det skall finnas i landet, vart de skall lokaliseras och naturligtvis också kostnadsfrågan. Det är en utmärkt idé, och jag skulle gärna se att den förverkligades. Såvitt jag kan bedöma skall det inte behöva ta så förfärligt lång tid att organisera en sådan verksamhet —- om man stannar för att gå in för den.
Herr talman! Det gläder mig att kommunikationsministern i sin replik har ändrat litet på det han skrev i sitt svar. Nu säger kommunikationsministern att han är övertygad om att frågan går att lösa. I svaret står det ”om” den går all lösa. När det gäller telefonsvarare vet SJ-personalten av erfarenhet vad människor i regel frågar om. Man känner mycket väl till vilka frågor man får. Därför skulle det inte vara svårt att med en automatisk telefonsvarare ge SJ:s kunder de upplysningar som de i regel behöver. Och inte minst viktigt — SJ:s kunder får reda på när stationen hålls öppen och stängd. På den punkten kan vi väl ändå vara överens, kommunikationsministern. Jag förutsätter att SJ:s generaldirektör fortfarande har god kontakt med sin att öka hörbarheten av Radio Östergötlands sändningar förre chef, så att ni kan föra en dialog som gör att den här frågan blir löst så snart som det finns möjlighet.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig vilka åtgärder jag ir beredd vidtaga för att snabbt få bättre hörbarhetsförhållanden för sändningarna från Radio Östergötland. I sin fråga säger Börje Stensson att många östgötar klagar över den dåliga hörbarheten i tokalradiosändningarna. Det är tyvärr så att även i andra län kan lokalradiolvssnare ha problem med att höra de egna programmen lika bra som andra sändningar. Som jag udigare sagt här 1 kammaren beror mottagningssvårigheterna på att lokalradion sänds över det vanliga distributionsniätet för radiosändningar. Det har byggts ut för att ge goda mottagningsförhållanden i hela landet vid rikssändningar. Vi har därför ännu inte ett sändningsnät som är helt anpassat för lokalradions behov. Det är i första hand tillgången på frekvenser som begränsar våra möjligheter att få eu sådant nät. Mot mitten av 1980-talet kan vi nog räkna med att nya frekvensområden kan användas för att bygga upp ett lokalradioanpassat sändningsnät. Under tiden har det befintliga nätet kompletterats med ev antal sändare för att tävkade mest angeligna behoven. För Radio Östergötlands detinnebär det att en sändare i Norrköping och en i Cinköping har satts upp speciellt med hänsyn till lokalradion. Radio Östergötland sänder i övrigt över de ordinarie stationerna t Kisa och Motala. Eftersom vissa mottagningsproblem kan finnas i så gott som alla lokalradioområden kommer sändningsniätet efter hand att kompleueras ytterligare. De olika behoven av extra sändare måste givetvis vägas mot varandra och utgifterna prövas I budgetarbetet. Televerket samråder därför f.n. med Sveriges Radio och Sveriges Lokalradio om ett förslag till åtgärder som kommer att redovisas I verkets anstagsframställning i höst. Problemen med mottagningen av lokalradioprogrammet i Östergötland kommer enligt vad jag har erfarit att behandlas I det sammanhanget.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsminister Bo Turesson för svaret på min fråga. verksamhet har vuertligare hörbarhetsproblem påtalats i kontakter med televerket. Den aktuella bakgrunden till min fråga är en skrivelse från länsstyrelsen i Östergötlands län till televerketr. I skrivelsen framhålls mycket starkt att åtgärder för att förbättra hörbarheten är nödvändiga. Länsbor har vidare framhållit att det också är angeläget att få kommunikationsdepartementets syn på ärendet. Min fråga förutsätter att kommunikationsministern har intresse för här påvisade problem. Trots det något allmänt hällna svaret vill jag gärna tro att det inom kommunikationsdepartementet finns ett stort intresse och en stor förståelse för medborgarnas berättigade anspråk på hörbarhet från sin egen lokalradio. Likaså har de som arbetar inom lokalradion berättigade krav på att de program som sänds också skall kunna avlyssnas av länsborna. Det kan inte vara särskilt stimulerande att gång på gång bli påmind om utt många av dem som programmet var avsett för inte kunnat höra detsamma nöjaktigt. Goda program. ibland egentillverkade, får inte undanhållas östgötarna på grund av tekniska komplikationer på sändarsidan. Mycket ambitiöst och med stor entusiasm har lokalradions personal gått till verket. Frisk pionjäranda och helhjärtad personlig satsning har gjort lokalradions program efterfrågade och gärna avlyssnade. Publikundersökningar understryker den bedömningen. Kontakten mellan Radio Östergötland och lyssnarna synes god. Det är beklagligt att verksamheten uppenbarligen bromsas av tekniska svagheter på sändarsidan. området kring Ödeshög är problemet gammalt. Lokalradion skulle komma befolkningen närmare med sina program och spegla det cgna länet i högre grad än vad regionalradion förmått göra. Anser kommunikatlionsministern att det är rimligt att östgötarna inom nämnda område i stället får nöja sig med lokalradioprogram från Radio Skaraborg? Här menar nog Radio Östergötland och även många länsbor att det är väldigt svårt — och det gäller för bl.a. områdena kring Krokek, Finspång. Söderköping och Valdemarsvik — att få vettiga mottagningsförhållanden från Radio Östergötland. Kan kommunikationsministern lova att televerkot, när man äskar medel i departementet, understryker att dot är förbättringar i lokalradiosammanhang som är angelägna?

Herr talman! Det är väl alldeles klart att vi skall ställa krav på kvaliteten på radio och TV-sändningarna både vad beträftar innehållet och vad beträffar tekniken.

Riksdagen fattade sitt beslut om lokalradion år 1975, och man var då medveten om alt sändningarna måste ske över det befintliga FM-nätet med vissa kompletteringar. Men man var lika väl medveten om att det skulle innebära olika god kvalitet beträffande mottagningsförhållandena i olika delar av landet. Hade riksdagen velat garantera samma kvalitet överallt, skulle man inte ha satt beslutet i verkställighet så snabbt utan man skulle ha väntat några år — hur många vet inte jag — till dess att de tekniska förutsättningarna för samma kvalitet överallt förelåg. Men riksdagen valde inte den metoden. Vi gör vad vi kan nu för att förbättra kvaliteten på sändningarna, som jag sagt i svaret. Jag vill, liksom jag gjort vid tidigare tillfälle när frågan var uppe, påpeka att lyssnarna själva också kan förbättra kvaliteten på sin mottagning genom den utrustning de har i sina hem beträffande framför allt antennerna. Här sker ett planmiässigt arbete på att förbättra tekniken och mottagningsmöjligheterna, men som jag nämnde i svaret är det ont om lämpliga frekvensband. och det tar någon tid att klara frågorna.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för de här kompletterande synpunkterna. Man måste givetevis förstå att televerket har haft — och kanske fortfarande har — stora åtaganden i samband med att lokalradion startat över hela landet. Ambitionerna att komma I gång så pass snabbt i alla län får vi vara tacksamma för. Radio Östergötland säger vid kontakt att man vid egna avlyssningar över hela Jänet kunnat konstatera att P 3-sändningarna över Sörmlandsändaren är kraftigare än de egna sändningarna. Man har skissat tre möjliga lösningar till förbättrad hörbarhet för Radio Östergötlands sändningar över Krokeksändaren: 1. Östergötland tar över den stora rundstrålande Krokeksändaren. 3. Om inget av dessa alternativ är möjliga. bör Radio Östergötlands antenner placeras högre än Radio Sörmlands. Detta är tekniska frågor, men jag tycker ändå att det är väsentligt att få dem framförda här. Andra viktiga önskemål är att Ödeshögsområdet, som haft problem även under regionalradiotiden, får en s.k. slavsändare och att det sker en förstärkning av effekten från Linköpingsändaren. Den kom till i samband med lokalradion, men är alldeles för svag, vilket tar sig uttryck i att man har svåra mottagningstförhållanden i Linköping — på en resa mellan exempelvis Linköping och Norrköping får man slå om mottagaren för att få god hörbarhet.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat socialministern vilka åtgärder han ämnar vidta med anledning av de uppgifter som framkommit om det amerikanska företaget Industrial Bio-Tests undersökningsmetoder och testresultat avseende bekämpningsmedel, läkemedel och livsmedel. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Björn Eliasson har frågat vilka åtgärder som jag ämnar vidta med anledning av de ytterst bristfälliga analvsresultaten från Bio-Test och vilka åtgärder man avser att för framtiden vidta för att säkerställa en noggrann kontroll och analys av de kemiska bekämpningsmedlen innan de tas i bruk. Sedan det blivit känt att de tester som utförts av ifrågavarande laboratorium var bristfälliga påbörjade produktkontrollbyrån vid statens naturvårdsverk omedelbart en undersökning av vilka bekämpningsmedel på den svenska marknaden som berörts av testerna. När det gäller läkemedel och livsmedel görs motsvarande undersökning av socialstyrelsen resp. livsmedelsverket. Undersökningarna omfattar också en granskning av vilken betydelse resultaten från företagets tester haft vid bedömningen av de olika medlen i Sverige. Det är i första hand en uppgift för de berörda myndigheterna att pröva vilka ytterligare åtgärder som erfordras i denna fråga. När det gäller bekämpningsmedel har produktkontrollnämnden möjlighet att upphäva registreringen av ett bekämpningsmedel om nämnden finner att osäkerhet råder om medlet är lämpligt från hälso eller miljösynpunkt. Enligt vad jag erfarit kommer produktkontrollnämnden att redan vid ett sammanträde i början av juni ta upp det aktuella ärendet till prövning. Jag utgår från att nämnden med anledning av vad som nu inträffat också kommer att överväga hur cen så noggrann kontroll som möjligt skall kunna genomföras innan nya bekämpningsmedel registreras i framtiden. Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Jag tycker naturligtvis att det är bra att naturvårdsverket och produktkontrollnämnden har agerat. Men om jag inte är fel underrättad fick man i augusti 1977 dessa uppgifter om att det förelåg risk för förfalskning av testrosultaten. Om vissa testresul kämpningsmedel, läkemedel och livs medel Frågan är väl då om det finns någon förklaring till att produktkontrollnämnden och naturvårdsverket har dröjt med att agera. Jag hoppas att man inte handlade först när massmedia hade kablat ut dessa uppgifter. Jag kunske kan få en förklaring. Det inträffade visar att man, allteftersom bestämmelserna skärpts när det gäller hantering med gilter, inte tår överlåta åt privata laboratorier att bedöma medlens farlighet. Man måste ställa krav på att staten svarar för testerna av de giftiga medlen. Därför är det viktigt att man från svensk sida äntligen börjar skaffa fram resurser så att vi själva kan sköta testerna av dessa bekämpningsmedel. Jordbruksministern bekräftade en sak. Jag var litet tveksam till om analvsresultaten också gällde läkemedel och livsmedel, men tydligen har Bio Test funnits med i bilden även beträffande läkemedel och livsmedel. De medel som har testats av Bio-Test måste omedelbart förbjudas. Det framgår inte klart av svaret. Jordbruksministern säger att produktkontrollnämnden har möjlighet att upphäva registreringen av dessa medel. Det måste väl idag finnas klara uppgifter om vilka bekämpningsmedel. om jag nu håller mig till dem, som har testats av Bio-Test. Då måste väl kravet vara att de medlen omedelbart dras in tills man har fått klarhet i hur det ligger till med dessa medel. Det framgår inte klart av svaret vad jordbruksministern anser om detta.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är uppgifterna om att det amerikanska företaget Industrial Bio-Test har förfalskat eller undanhållit viktiga analysresultat vid tester av kemiska medel, då också läkemedel och livsmedelstillsatser. Det som sken vid IBT är nu föremål för rättslig prövning i USA. Därefter får vi väl veta ytterligare om hur det har gått till. På produktkontrollbyrån bekräftar man fusket med analysresultaten. Man uppskattar att uppemot 20 bekämpningsmedel är registrerade, delvis med testrapporter från IBT. Ovetande om att testresultaten för vissa bekämpningsmedel kan ha varit förfalskade har alltså produktkontrollnämnden registrerat preparaten och därmed godkänt dem såsom bekämpningsmedel. Vilka 20 preparat det här skulle vara fråga om tycks ännu inte vara klarlagt. Jag hoppas att man kan få besked om detta så snabbt som möjligt. Nu uppstår naturligtvis frågan om vi genom det inträffade har bekämpningsmedel i bruk som genom fusket med analysresultaten vid IBT kan innebära risker för människor och miljö och även för dem som hanterar medlen. Det är naturligtvis av största vikt att man på produktkontrollbyrån undersöker vilka preparat som kan anses bristfälligt testade. De bör dras in i avvaktan på ytterligare dokumentation. Det är ett självklart handlande i detta läge. Kemiska bekämpningsmedel har ofta bjudit på obehagliga överraskningar. Icke önskvärda bieffekter har upptäckts först efter långvarigt bruk. Nya medet tillkommer ständigt, och de blir allt effektivare. Det är därför livsviktigt att kontrollen och analyserna av verkningar och egenskaper är så fullständiga som möjligt och testresultaten korrekt återgivna. När nu uppgifterna om de förfalskade testresultaten från IBT blivit kända är detta mycket allvarligt i sammanhanget. Det aktualiserar också frågan om inte vi i det här landet bör fundera på att själva utföra analyser och tester av kemikalier för att kunna göra on säkrare bedömning. Sedan är det naturligtvis också viktigt att bedömningen görs i förhållande till en ekologisk grundsyn. I Sverige är många bekämpningsmedel förbjudna som är tillåtna i andra länder och som sprids i väldigt stor omfattning. Det visar att vi ändå har en ganska god kontroll på det här området, men den kan alltså förbättras. Av jordbruksministerns svar framgår att en utredning pågår hos produktkontrollnämnden och att man skall redovisa resultatet så snart den är färdig. Jag tycker att det är bra med den redovisning som jordbruksministern här har givil. Det är också bra att man har vidtagit åtgärder på produktkontrollbyrån för att sortera fram vilka preparat och kemikalier de förfalskade analysresultaten avser och att man också är beredd att vidta andra erforderliga åtgärder.
Herr talman! Bertil Måbrink vill ha en närmare förklaring till att det har dröjt med offentliggörandet från produktkontrollnämnden. Det är riktigt att produktkontrollnämndens kansli blev informerat om förhållandena på Bio Test under hösten 1977. Det skedde genom att en stor tillverkare av bekämpningsmedel i USA skriftligen meddelade sin svenska representant, som i sin tur meddelade produktkontrollnämndens kansli. På grundval av de uppgifter som då fanns tillgängliga bedömde man inte frågan vara så alarmerande att det fanns anledning att vidta några andra åtgärder än att ta kontakt med det amerikanska naturvårdsverket. Genom detta har utvecklingen av den utredning som nu genomförs i samarbete med det amerikanska livsmedelsverket kunnat följas. Graden och omfattningen av falsarierna ansågs enligt de ursprungliga uppgifterna vara tämligen begränsade. Enligt vad som framkom var det i första hand undersökningar av kronisk toxicitet, som utfördes genom tvåårstest på hund och råtta, som hade blivit oriktigt utförda. I det sammanhanget kan nämnas att det medicinska värdet av dessa tester har ifrågasatts av många toxikologer praktiskt taget så länge som de har utförts. Av den anledningen har produktkontrollnämnden i Sverige liksom motsvarande organ i andra länder inte tillmätt de här testerna någon större betydelse. Sedermera har det framkommit uppgifter som tyder på att klart oriktiga resultat har redovisats. Vad som gör den här frågan svår är ju att testerna och analyserna nu är en domstolsfråga i USA, varför man inte har kunnat få helt klar insyn. Om vissa testresul kämpningsmedel, läkemedel och livs medel
Herr talman! Jag kan väl godta de senaste uppgifterna jordbruksministern lämnade. Men det finns också en annan fråga med i bilden. Jag vet inte hur det förhåller sig, men jag tycker att man kan misstänka att Bio-Test inte är det enda privata testlaboratorium som har hållit på med den här verksamheten. Vi vet att det finns ytterligare ett antal privata laboratorier i olika länder som utför undersökningar av bekämpningsmedel och andra gifter. Jag tycker att det är väldigt viktigt att naturvårdsverket och produktkontrollnämnden och också jordbruksministern tittar på andra laboratorier som vi har anlitat och anlitar. Jag återkommer till vad jag sade i mitt inledningsanförande: När man skärper bestämmelserna i fråga om giftiga medel av olika slag, är det då inte befogat att nu på allvar ta itu med uppgiften att bygga upp egna resurser för analyser av olika bekämpningsmedel? Man kan säga att det kostar pengar, men vad kan det komma att kosta samhället om vi ständigt och jämt skall få uppleva de privata laboratoriernas falsarier? De kan ju åsamka enorma skador på människor och miljöer.
Får jag säga, herr talman, att med anledning av de uppgifter som numera finns beträffande verksamheten vid Bio-Test har produktkontrollnämndens kansli avbrutit all handläggning av ärenden som helt elter delvis är baserade på rapporter ifrån detta laboratorium. Vidare pågår nu en genomgång av beslut som är fattade med sådana data som grund. Det gäller 15-20 medel som godkänts för användning i Sverige. Men det är viktigt att framhålla, herr talman, att inget av dessa medel har godkänts enbart på dokumentation ifrån Bio-Test. Det finns också andra laboratorietester, som icke har ifrågasatts, som låg till grund när prövningen gjordes i Sverige.

Herr talman! Kersti Swartz har frågat socialministern om han avser att ta några initiativ för att förbättra informationen till de enskilda vad gäller reglerna för erhållande av föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Frågan är begränsad främst till de statsanställda och lärare inom det kommunala Anställda med arbetsgivarinträde behöver inte själva kontakta försäkrings 25 maj 1978 kassan för att få ut ersättning vid tjänstledighet för sjukdom celler i samband med barns födelse eller adoption. Däremot måste den som tar ledigt för Om förbättrad tillfällig vård av barn under 10 år, t.ex. då barnet är sjukt, själv anmäla detta information rörantill försäkringskassan för att få föräldrapenning. de föräldrapenning Anmälningsskyldigheten behandlas ganska utförligt i en informationsbro vid tillfällig vård schyr, ”Nyanställd”, som delas ut av många myndigheter, främst till de . i nyanställda. Dessutom har statens avtalsverk i ett cirkulär behandlat kravet på anmälan till försäkringskassan i dessa fall. Som Kersti Swartz har påpekat är det emellertid viktigt att de som berörs av frågan görs uppmärksamma på anmälningsskyldigheten. Regeringen har också uppdragit åt statens personalnämnd att bl.a. undersöka hur de anställda skall kunna ges ytterligare information om rätten till ledighet för vård av barn. I avvaktan på resultat av denna undersökning, som naturligtvis får betydelse också för den nu aktuella frågan, finner jag inte anledning att f.n. ta några ytterligare initiativ. av barn
Herr talman! Jag tackar budgetminister Ingemar Mundebo för svaret. Jag är tacksam för att svaret andas förståelse för detta problem. Regeringen har också visat förståelse när den tagit ett initiativ och uppdragit åt statens personalnämnd att undersöka hur man skall kunna ge bättre information i den här frågan. Min fråga var föranledd av en tidningsinsändare. En pappa, som är polis, behövde vara ledig en tid för att sköta tre barn när det fjärde barnet föddes. När han på sin arbetsplats ansökte om ledighet upplystes han om att dagar med C-avdrag ersattes av försäkringskassan. Eftersom arbetsgivarinträde praktiseras på berörd arbetsplats var den här pappan van att endast ta kontakt med arbetsgivaren vid sjukdom. Jag tycker man väl kan förstå att han trodde att det också i det här fallet skulle vara till fyllest att ta kontakt med arbetsgivaren, särskilt då varken han eller flera kolleger enligt uppgift nåtts av information om någon annan ordning. När sedan pengarna skulle hämtas på försäkringskassan, kunde han bara få beskedet att han inte fanns i det aktuella registret. Man meddelade att arbetsgivaren skulle ha informerat sina anställda. Nu återstod bara överklagningsförfarandet. Barnet föddes den 17 november. För en dryg timme sedan fick jag per telefon besked om att pappan ännu inte har fått några pengar. Jag undrar om budgetministern kan svara på frågan om det finns risk för att han inte får några pengar alls. I varje fall tycker jag att det inte får vara så här lätt att missa en värdefull förmån. Kunde man inte kräva av arbetsgivare med arbetsgivarinträde att de utöver en rejäl information också, när en ledighet av det här slaget anmäls, påminner den anställde om att försäkringskassan skall kontaktas? 21 Även om de pengar vederbörande har rätt att få ut från försäkringskassan kommer så småningom, efter ett överklagande, så blir det ju ett dröjsmål, och det kan vara nog så kännbart för en barnfamilj.
Herr talman! Tyvärr kan ju stundom något misstag och något fel begås vid hanteringen av lagstiftningen. Nu tror jag att de fallen är sällsynta. Det ges i de allra flesta fall en hygglig information. Den normala gången vid ledighet är ju ändå att man tar kontakt med den myndighet där man är anställd för att anmäla sin ledighet, och då är det naturligt att också frågan om ersättning aktualiseras. Både myndigheter och personalorganisationer lämnar som sagt vid upprepade tillfällen information. Men jag medger att det kan förekomma fall då misstag och fel har begåtts, och det är ju angeläget att man kan undvika sådana fall. även om de är sällsynta. Nu vill jag inte kommentera detta enskilda ärende. Det måste i första hand vara myndigheten som har att avgöra de besvär som tydligen fortfarande är under prövning. Jag vill alltså inte svara med anknytning till det fallet. Men jag vill betona min grundsyn, att det är angeläget att vi kan undvika misstag av det slag som här har skett. Den rapport som jag nämner i mitt svar — från statens personalnämnd — beräknar nämnden kunna lägga fram i augusti eller september detta år. Rätt snart skall vi alltså kunna få eu underlag för att bedöma vilka ytterligare åtgärder vi eventuellt från statens sida skall behöva vidta för att undvika att fler misstag sker.
Herr talman! Jag tackar Ingemar Mundemo för dessa ytterligare upplysningar. Det är positivt att man nu verkligen vill göra något åt detta, och jag hoppas att det kommer att ha god verkan. Men så sällsynta tror jag ändå inte att de här fallen är och har varit. Sedan jag ställde frågan har jag kontaktats av ett antal människor som har kommit i samma svåra situation som den pappa jag talade om. Det tycker jag talar för att detta kanske inte är alltför ovanligt. Jag hade gärna sett att jag hade fått ett klarare svar i fråga om pengarna. Själv tror jag väl inte att det kan vara så illa att den här pappan skulle bli utan de pengar han har rätt att få. Men sådant vet man inte förrän besked har kommit från den berörda myndigheten. Jag hoppas emellertid att budgetministern ger mig rätt när jag säger att det inte kan vara riktigt och bra att barnfamiljer utsätts för sådana här dröjsmål när det gäller pengar. Det kan ju ändå röra sig om inte alltför små summor. som kan ha rätt stor betydelse i en barnfamiljs budget.
Herr talman! Självfallet har jag uppfattningen att de anställda bör få snabba och korrekta besked och att lagstiftningens förmåner skall komma alla till del. Min uppfattning är nog ändå att så är fallet i de allra flesta situationer. De misstag som kan förekomma. de fel som eventuellt kan ha begåtts skall vi försöka finna metoder för att i framtiden undvika.

Herr talman! Jag ber att få rikta ct tack till budgetministern för svaret på min fråga. Som framgår av det lämnade svaret är bakgrunden till frågan de problem som uppstår vid redovisningen av mervärdeskatt vid de perioder som slutar den 30 juni och den 31 december. Problemen har avsevärt ökat genom den förlängda semesterperioden. I den nya semesterlagen föreskrivs ju att de anställda har rätt till en sammanhängande ledighet i fvra veckor. Tillgängliga uppgifter visar att det helt övervägande antalet företag förlägger semestern till de fyra veckorna i juli — helt i linje med önskemål som har framställts från de anställda. Det blir därigenom stora svårigheter i de flesta företag att fullgöra sin uppgiftsskyldighet. Det blir en stark press på personalen, det krävs övertid och det uppstår risk för att redovisningen kanske inte blir helt tillfredsställande. Det kan också bli förseningsavgifter och skattetillägg. Man frågar sig om det är rimligt att företagen, som i det här fallet är skatteindrivare åt staten, skall åläggas så korta redovisningsperioder att de riskerar att inte efterleva gällande bestämmelser. Det är väl rimligt att man här ger en tillräckligt lång period för att på vanligt sätt kunna fullgöra sina skyldigheter. Detta drabbar särskilt redovisningsbyråerna och de små företagen. Av de 274 000 företag som är redovisningsskyldiga är inte mindre än 88 ";, företag med färre än tio anställda. Flertalet av dessa har inte kapacitet att själva klara de här uppgifterna utan anlitar redovisningsbyråer. Dessa har i sin tur haft svårigheter att ta någon semester under det första halvåret, eftersom deras intensiva arbetsperiod sammanfaller med deklarations och taxeringsarbetet. Med nu gällande bestämmelser torde det vara omöjligt att ge dem en sammanhängande semester under juli. Denna ordning är inte tillfredsställande. Ett flertal näringslivsorganisationer har i ett brev till regeringen av den 3 april begärt att redovisningsperioderna skall förlängas på det sätt som antytts i min fråga. Därvid har givetvis också avsetts den redovisningsperiod som slutar den 5 augusti innevarande år. Den nyligen inrättade delegationen för företagens uppgiftslämnande, DEFU, har understött framställningen från näringslivet. Jag finner svaret positivt till en del. Statsrådet uttalar förståelse för kravet från näringslivets organisationer och utlovar en prövning av frågan till hösten. Jag hade emellertid gärna sett att budgetministern också avgivit någon form av viljeyttring eller en deklaration innebärande att budgetministern avser att medverka till att åstadkomma en förlängning av redovisningsperioderna. Av svaret framgår inte heller om regeringen är beredd att göra någonting avseende instundande redovisningsperiod som skall deklareras senast den 5 augusti i år, och jag vore tacksam för synpunkter också på den delen av frågan.
Herr talman! Eftersom det nu pågår en beredning av ett delbetänkande från mervärdeskatteutredningen som tar upp olika delfrågor med viss anknytning till den fråga som Johan Olsson aktualiserat tycker jag det är naturligt att vi prövar dessa frågor samtidigt. Denna beredning pågår således. och en längre gående viljevttring än den som finns i mitt svar, där jag säger att jag har förståelse för de svårigheter som föreligger inom en del företag, vill jag inte gärna göra förrän beredningen är färdig. Jag skulle ändå tro att såväl Johan Olsson som många andra i denna viljeytring kan utläsa ett ganska långtgående besked om hur jag ser på den här frågan. För augustiperioden i sommar gäller alltså den nuvarande lagstiftningen. Det tillkommer ju riksdagen att ändra denna, och riksdagsarbetet kommer om planerna håller att avslutas om en dryg vecka, vilket innebär at nuvarande lagstiftning gäller under denna sommar. Jag vill i detta sammanhang peka på att länsstyrelserna har rätt att i enskilda fall medge anstånd med redovisningen. Det är alltså länsstyrelserna som har att besluta om detta. IHttills har man där hanterat dessa ärenden relativt restriktivt. men länsstyrelserna kan beakta de nya omständigheter som den nya semesterlagen medfört. I enskilda fall kan man således gå till länsstyrelserna och begära anstånd.

Herr talman! Budgetministern avgav inte någon direkt viljeyttring om att det kommer att bli en lagändring inför kommande år. men jag får ändå tolka hans uttalande som ganska positivt. Han gav på nytt uttryck åt sin förståelse för problemet, och det borde kunna leda till att åtgärder av permanent karaktär kommer alt vidtas, vilket vore helt rimligt. Jag vill verkligen beklaga att man inte förutsåg de problem som sammanhänger med augustiredovisningen, när man fattade beslutet om semesterlagen. Regeringen borde rimligen ha haft ansvaret för att åtgärder vidtogs för att åstadkomma en lagändring på denna punkt gällande även för innevarande år, eftersom semesterbestämmelserna redan i år träder i kraft och således påverkar semesterperioderna. Jag har velat utröna om det förelåg intresse för att I riksmötets slutskede genom ett utskottsinitiativ försöka få en ändring i det här avseendet till stånd, men det ansågs att så extraordinära åtgärder som jag här föreslagit inte var påkallade och att det inte var möjligt att nu göra någon ändring. Men jag tycker att länsstyrelserna här på ansökan av de företag som har svårigheter borde kunna lämna dispens, medge en förlängning av redovisningsperioden i augusti i år. Om personalen kräver semester och företagen inte kan fullgöra sina uppgifter bör det kunna anses vara ett synnerligt skäl för att få en sådan förlängning. Det kan bli många som ansöker om detta. men jag hoppas verkligen att uttalandet av budgetministern här kan medverka till att länsstyrelserna är generösa vid behandlingen av de som jag förutsätter många ansökningar det kommer att bli om förlängning av redovisningsperioden till efter den 5 augusti.

Herr talman! Björn Eliasson har frågat mig om jag är beredd att sätta in särskilda åtgärder för att klara sysselsättningen i Sollefteå kommun. åtgärder. För att stimulera fram fler beredskapsarbeten som är lämpliga för ungdom, kvinnor m.fl. införs eu nytt bidragssystem för kommunala beredskapsarbeten. Regeringen har dessutom nyligen lagt fram en särskild proposition med cen rad åtgärder för att främja ungdomens sysselsättning. Inom kort kommer regeringen att tidigarelägga et stort antal statliga byggen för att främja sysselsättningen. Allt det här är åtgärder som gäller hela landet, men självfallet Kommer de att behövas särskilt i de orter som har den svagaste arbetsmarknaden. Sollefteå är en ort som kräver omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser, och regeringen följer noga utvecklingen där. Regeringen har bl.a. gett AB Fiscer i uppdrag att lämna offert för att under viss begränsad tid upprätthålla driften vid koncernens anläggningar i Norsjö och Sollefteå.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden ull att jag ställt den är det ytterst bekymmersamma sysselsättningsläge som råder i kommunen. Jag tycker det är viktigt att fästa uppmärksamheten på detta och på att det är nödvändigt med snabba åtgärder för att råda bot på den akuta situationen. Efter det att jag ställt frågan har regeringen beslutat att driva Fiser i Sollefteå vidare, och det är naturligtvis positivt. Svåra sysselsättningsproblem är inget unikt för Sollefteå kommun. Det har ju här varit fråga om en kontinuerlig utflyttning under en mycket lång följd av år. och den nuvarande situationen utgår till stor del från detta faktum. Den trenden har brutits något under de senaste åren, men risken finns att utflyttningen tar ny fart om inga åtgärder sätts in. Situationen som den ter sig i dag är följande. Det finns 722 arbetslösa som har att dela på 38 lediga platser. Ingenstansi Västernorrland är läget mer akut. Av antalet arbetslösa är ca 200 ungdomar under 24 år och ca 300 kvinnor. Drygt I 100 personer har kontaktat arbetsförmedlingen för att höra sig för om möjligheterna till arbete. Det är drygt 10 v. av de förvärvsarbetande i kommunen. Särskilt ungdomsarbetslösheten i Sollefteå är mycket oroande. 197 ungdomar har någon form av beredskapsarbete. Av dessa beräknas uppemot 170 förlora denna anställning i juli. Sammantaget skulle då drygt 350-360 ungdomar i Sollefteå vara utan jobb. Mot bakgrund av sociala och samhällsekonomiska aspekter är denna situation helt oacceptabel. Skogsbruket, som tidigare år sysselsatt både ungdomar och kvinnor i skogsvårdsarbete med plantsättning m.m., kommer enligt uppgift från arbetsförmedlingen inte i år att erbjuda dessa grupper denna sysselsättning. Därmed bortfaller den möjlighet som nu väl skulle ha behövts för att i någon mån lindra situationen. Risk föreligger också för ytterligare företagsnedläggningar. som skulle kunna innebära uppemot 100 friställningar. Beträffande ungdomsarbetslösheten är det möjligt att en bättre information om de regler som gäller vid anställning av ungdomar och om de möjligheter företag har att få stöd skulle kunna bidra till att underlätta situationen något. Beträffande Sollefteå tycks det ha förhållit sig så att informationen i varje fall inte i någon större omfattning nått ut till företagen. De av mig redovisade siffrorna beträffande den rådande situationen i Sollefteå visar att det är absolut nödvändigt att snabbt sätta in åtgärder för att klara situationen där. Det är naturligtvis att hoppas att de åtgärder som arbetsmarknadsministern redovisar i sitt svar skall innebära at situationen förbättras, men jag tror att det är viktigt att regeringen nu följer utvecklingen i Sollefteå speciellt noga och försöker vidta de nödvändiga åtgärderna för att klara sysselsättningen.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ett industrihus uppförs i Filipstad som beredskapsarbete. Formerna för statligt stöd till industrihus övervägs inom regeringskansliet. Med hänsyn till det besvärande sysselsättningsläget i Filipstadsregionen kommer emellertid regeringen att medge att det industrihus som Bertil Jonasson avser kan uppföras med statligt stöd.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Rådande lågkonjunktur i världen är besvärande, och det gäller inte minst för Sverige, även om förhållandena varierar starkt också här. På grund av den näringsstruktur som vi har i Värmland är detta län särskilt ansatt. Stora strukturförändringar är där på gång, och det är svårt att hålla sysselsättningen uppe, trots att stora ansträngningar görs och har gjorts av såväl regeringen som myndigheter i Värmland, däribland den särskilt tillsatta Värmlandsdetegationen. Filipstadsområdet är en av de svårast drabbade länsdelarna, och det är ett av de områden där sysselsättningsbristen är besvärligast. Under 1970-talet har järnbruket i Nykroppa lagts ned. Gruvhanteringen i området har minskat successivt. betydande rationaliseringar kommer att genomföras vid Wasabröd AB och nedläggning av Finnshyttans Bruk. där ett sjuttiotal friställts, har aviserats. Filipstad behöver en ny företagsamhet, men för att nvetablerade eller nylokaliserade mindre företag skall kunna starta behövs det lokaler. Kommunala industrihus är därvid en bra form för att klara lokalfrågan. Enligt min mening är det nödvändigt att ett sådant industrihus kommer till stånd och också att om så behövs det sker genom beredskapsarbeten. Filipstads kommun har inte särskilt goda ekonomiska förhållanden. Den ligger också strax intill det inre stödområdet och har samma betingelser som kommuner inom detta. I ett svar på en fråga av mig meddelade dåvarande arbetsmarknadsministern Ahlmark den 10 maj 1977 att denna fråga skulle prövas i vanlig ordning, men fram till i dag har det inte hänt någonting. Med hänsyn till Filipstads situation är ett positivt och snabbt beslut av stort värde. Det beslutet har jag nu fått besked om av vår nye arbetsmarknadsminister. Jag vill framföra ett stort tack från Filipstad och på egna vägnar för deua.

Herr talman! Om en del av anförandena i går i detta ärende kunde anses ge en riktig bild av kyrkans situation i dag, är läget inte alltför ljust. För några veckor sedan läste jag I en daglig tidning etwt uttalande av en kvinnlig präst, nybliven kyrkoherde. Hon säger: ”Det är klart att jag har mött en del frågor och kritik. Men jag har aldrig tagit åt mig personligen, eftersom jag är så övertygad om att Gud har kallat mig.

Kanske man också kunde önska att pressen litet oftare än vad som sker publicerade uttalanden av detta slag även om de som pekar på att det finns vilja till samarbete, där åsikterna på vissa punkter går isär, inte är lika många och klara som de vilka innehåller angrepp. En av de motioner som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande 1977/78:48 är undertecknad av åtta av folkpartiets nio kvinnliga ledamöter. Eftersom jag är den som inte undertecknat motionen vill jag i första hand i korthet klargöra varför. Jag är ingen motståndare ull kvinnliga präster. Jag ser med vånda och oro på de svårigheter som gång efter annan dyker upp inom svenska kyrkan därför att vi inte klarat den situation vi befinner oss 1. I en annan fråga, som också rör svenska kyrkan — angående ändrade relationer till staten — är för mig ett av de starkaste skälen för en ändring att staten inte bör besluta i kyrkans inre angelägenheter. Det skall kyrkan själv få göra. Här rör det sig om en kyrkans inre angelägenhet. Därför har jag inte skrivit på motionen, men jag vill här något ge uttryck för hur jag ser på de här problemen. Eftersom jag ser den fråga som aktualiserats i motionen som en inom-' kyrklig angelägenhet är jag tacksam för att ett enigt utskott avgivit ett betänkande som jag finner i stort sett positivt och som klart pekar på vad som sker inom svenska kyrkan för att rätta till det som har tagits upp i motionen. Det är också tillfredsställande av utskottet angående det förslag som kan förväntas från biskopsmötets samrådsgrupp betonar vikten av att det utformas så att de som har avvikande mening i ämbetsfrågan kan bevara hemortsrätt i svenska kyrkan. Vi haren svår situation, som verkligen kräver alla goda krafters medverkan för att en förändring till det bättre skall ske. Kvinnor fick möjlighet att gå in i prästämbetet 1956. Kvinnliga präster har kommit för att stanna. Vi har manliga präster som på grund av sin bibelsyn inte anser att en kvinna kan vara präst. Vi har manliga präster som på grund av sin bibelsyn ser det naturligt att kvinnor nu är präster. Vi har hela den stora kyrkoförsamlingen — den får vi inte glömma i dag — där många med stor oro ser på vad meningsmotsättningarna ibland kan leda till. En del har ingen åsikt i frågan, men många har faktiskt en bestämd mening. Här går meningarna alltså isär, men de flesta är positivt inställda till kvinnliga präster. Inom den här stora församlingen har vi också gruppen aktiva lekmän, dit jag vill räkna mig själv. Vi är också olika i våra uppfattningar. Samveten finns i alla de här grupperna: det är helt klart. Det kan inte vara så att det finns 2n fråga som är en samvetstråga för bara ev av grupperna. Det är säkert något som vi alla behöver påminna Oss. Som aktiv lekman får man kanske erfara ett och annat som inte kommer alla till del. Det gäller också de problem vi i dag diskuterar. Vi har dock ibland möjlighet att sätta in problemen i ett större sammanhang. vilket kan ha sin betydelse. Jag tror vi är många lekmän som kan vitsorda hur ett samarbete kan fungera väl, trots ett oliktänkande, när man respekterar varandra. Sådant förekommer. Men vi vet att det förekommit sådant som inte borde få förekomma I umgänget kristna människor emellan. Vi vet att även kvinnoprästmotståndare har fått uppleva en del icke önskvärt. Det talas inte . så ofta om det, men det känns inte bra att vara vittne till det heller. I vår stora kyrkoförsamling måste vi finna en form för samexistens. Präster och andra tjänsteinnehavare, aktiva lekmän och förtroendevalda har ett särskilt ansvar. Vi behöver se på verkligheten utan skygglappar. Vi har olika åsikter. Detta borde kunna berika vårt samarbete och inte omöjliggöra det. Man behöver nu inom kyrkan kraftfullt arbeta med det som inte är bra. En del har börjat. Nu har konstitutionsutskottet i sitt betänkande givit en stöt till fortsatt arbete. Herr talman! Här föreligger ett enigt utskottsbetänkande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är en djupt allvarlig fråga som diskuteras här i dag, om någon till äventyrs tror något annat. Det är en andlig fråga. Det är en trosfrihetsfråga. Det är en samvetsfråga för många, många människor. Jag menar att man inte skall lagstifta mot människors samvete. När det här finns olika uppfattningar ien samvetsfråga, där två olika åsikter båda anser sig grundade i bibelordet. då skall inte den ena åsiktsriktningen med lagstiftningens hjälp, med riksdagens hjälp, tillåtas att trycka ner den andra åsiktsriktningen. Detta skall inte få ske! Om man börjar lagstifta mot rätten att ha samvetsbetänkligheter är man inne på farliga vägar. Om man då skall vara konsekvent, kan det bli aktuellt att också lagstifta mot rätten att t.ex. slippa medverka i abortingrepp för sjukvårdspersonalen eller rätten att slippa bära vapen för de värnpliktiga. Allesammans är de frågor där enskilda personer kan ha mycket djup samvetsnöd. Detta gäller också den fråga vi diskuterar här i dag. Vi skall inte med lagstiftningens hjälp försöka avskaffa tro och samvete. Jag stöder det yrkande som har framlagts av Per Petersson. Kyrkliga frågor skalli första hand lösas i kyrkliga sammanhang. Man skall ha kommit mycket långt på det området innan riksdagen skall lägga sig i. Det gäller alltså andliga frågor, och när det gäller sådana frågor och trosfrågor i allmänhet bör man vara mycket ödmjuk. Det är helt fel om politikerna trampar in och lagstiftar mot någons rätt att ha en tro. grundad på övertygelse och samvete, och mot rätten att kunna utöva denna sin tro i praktisk handling. Skall något göras på det området, då skall det göras av samfundet självt eller av kyrkan i fråga själv. Varje sådan förändring skall föregås av studium av Guds ord och bön till Herren om hans ledning. Det är en naturlig väg när det gäller andliga frågor och trosfrågor. Om något uttalande skall göras av riksdagen i sådana här frågor skall naturligtvis även det föregås av förberedelser på samma sätt. Herr talman! Jag har inte anledning att ytterligare uppta tiden efter de anföranden som hölls här i går kväll framför allt av Tore Nilsson och Per Petersson, utan jag vill bara med det anförda vrka bifall till det av Per Petersson framlagda yrkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att deklarera att jag inte kan sympatisera med min partikollega Tore Nilssons åsikter i den här frågan. Sedan, herr talman, vill jag liksom Evert Svensson gjorde i går konstatera att frågan om kvinnliga präster inte är någon unik företeelse för vårt land. Kvinnliga präster förekommer i dag i flertalet av de lutherska och anglikanska kyrkorna världen över. Detsamma gäller flertalet av metodist och baptistkyrkorna. Det är i stort sett endast inom de romersk-katolska och de ortodoxa kyrkorna man ännu inte givit kvinnor tillfälle att inneha prästämbetet. Man skall dock inte glömma bort att det inom den katolska kyrkan redan i dag finns en massa uppgifter för kvinnor. Då tänker jag inte bara på nunnor, abbedissor, lärare och lektolk. I t.ex. Sydamerika råder i dag stor brist på präster, och av den anledningen har man överlåtit åt nunnorna att utföra en stor del av prästernas arbete, t.ex. utdelning av nattvarden. Här i Sverige har vi sedan 1958 en lag som givit kvinnor och män behörighet att efter förtjänst och skicklighet befordras till prästerlig tjänst. I samband med att denna lag skulle antas förberedde 1958 års kyrkomöte lagstiftningen. Det var det särskilda utskottet som hade till uppgift att bereda ärendet. I det särskilda utskottet uppkom då en diskussion. och man gjorde vissa uttalanden. Det är de uttalandena som sedan har kommit att betecknas ”samvetsklausulen”. Den här klausulen har alltså inte samma dignitet som en lag, även om det ibland har kommit att synas så i debatten, utan den grundar sig på ett uttalande som hade till syfte att under en övergångsperiod förebygga en söndring bland dem som redan då —alltså 1958 - var verksamma inom svenska kyrkan. Nu har vi haft den här klausulen under 20 år, men den har under den perioden kommit att få alltmer vittsyftande tolkning och tillämpning. Inte sällan har motståndarna använt sig av den här klausulen för att kunna motarbeta kvinnors möjligheter att vigas till präst och att erhålla prästtjänst. Klausulen har delvis kommit att bli en täckmantel för alla motståndare till kvinnliga präster. Och den separata prästvigningen har därtill blivit ett led i särbehandlingen av kvinnor. Dessutom förefaller det aktiva motståndet mot kvinnliga präster att vara i tilltagande. Det här är, till skillnad från kvinnliga präster, unika företeelser för vårt land. I övriga länder där kvinnliga präster är verksamma har man inte problem att brottas med i samma utsträckning som vi har här. De är nära nog obefintliga. De kvinnliga prästerna har i andra länder möjlighet att utföra sitt arbete på samma villkor som sina manliga kolleger. Och inte heller förekommer i andra länder någon s.k. samvetsklausul av det slag vi har här i Sverige. Även klausulen är således ett unikum för vårt land. Här hemma är det biskopen själv som avgör om en person skall få prästvigas eller cj. I biskopens tjänsteåliggande ingår att pröva om gällande villkor för prästvigning är uppfyllda eller inte. Den här prövningen omfattar bl.a. en allmän läimplighetsprövning. Men även om prästkandidaten uppfyller de formella kraven ger detta inte någon ovillkorlig rätt att bli prästvigd. Biskopen kan således inte tvingas viga den han finner olämplig. Och han kan i dag vägra prästviga såväl man som kvinna om han finner att de är olämpliga för prästämbetet. Samvetsklausulen fyller alltså inte någon som helst funktion vad gäller själva lämplighetsprövningen. Däremot bidrar den ull att vi vidmakthåller en icke jämlik syn på man och kvinna inom svenska kyrkan, eftersom den möjliggör för biskopen att vägra prästvigning på grund av kön. Detta är en inkonsekvens som jag har svårt att finna något hållbart försvar för — alldenstund vi har en lagstiftning som ger kvinnan samma rätt som mannen till prästämbetet. Vid utövandet av detta yrke — lika väl som av alla andra yrken — måste det anses vara lämpligheten och inte könet som är avgörande. Jag kan inte heller finna att en sådan här klausul har något som helst berättigande i ett land som anslutit sig till den västerländska demokratins principer. Det är därför glädjande att utskottet nu så klart och entydigt — och därtill enhälligt — har intagit den här ståndpunkten i dessa frågor, även om jag kanske hellre sett att utskottet gått ännu litet längre än det gjort. Det är därför min förhoppning att kammaren om cen liten stund kommer att bifalla konstitutionsutskottets hemställan. Herr talman! Jag skall till sist be att få citera en indisk präst från Tamulkyrkan, där man ännu ej har kvinnliga präster. Hans svar på frågan varför han accepterar kvinnliga präster, trots att de ännu inte själva hade infört sådana, vill jag helt ställa mig bakom.

Det är orimligt.”

Herr talman! Ett sår i svensk kristenhet — så har kvinnoprästfrågan blivit karakteriserad. När efter 35 års diskussioner beslut fattades 1958 om kvinnas behörighet ull prästerlig tjänst trodde väl de flesta att striden snart skulle vara ett minne blott. Men kampen fortsatte och fortsätter alltjämt. Den kan liknas vid ett slags gerillakrigföring och den har på senare tid t.o.m. intensifierats. Motståndet mot kvinnliga präster kommer inifrån kyrkan, från prästmän med en kvinnofientlig, uråldrig människosyn, byggd på teorin om halva människosläktets underlägsenhet — kvinnan som en ofullständig man med oren kropp. Man talar om rena och orena stift, där rena betyder kvinnoprästfria. Det samarbetsorgan inom svenska kyrkan som genom råd och anvisningar verkar för rena stift kallar sig Kyrklig samling. Bakom detta organ står ett stort antal präster och lekmän, kvinnor och män, i alla delar av vårt land. Kyrklig samling har stiftskommittéer i samtliga stift. Enligt Kyrklig samlings tolkning av Bibeln strider beslutet att öppna prästämbetet för kvinnor mot Guds vilja och Kristi anvisningar. Därför har man utarbetat 17 punkter som innehåller råd ull präster och lek män hur man på olika sätt skall motarbeta kvinnliga präster. Det är ett skrämmande dokument som anvisar utstuderade sätt att trakassera och förnedra kvinnliga präster. När man läser dessa råd ställer man sig frågan: Kan detta verkligen sara förenligt med Kristi kärleksbud? Har man glömt bort att enligt evangeliernas skildring av Kristus var han i relationerna till kvinnorna en helt revolutionerande föregångsman? Nu har en majoritet av biskopsmötet förklarat vid ett sammanträde: i januari i år att de 17 punkterna måste betraktas som ett historiskt dokument. Det låter bra. Men nog hade det varit mer hedrande för kyrkoledningen om man i stället tagit avstånd från början då dessa punkter antogs. Genom biskopsmötets tidigare tystnad har man del av ansvaret för de illgärningar som begås mot kvinnor inom svenska kyrkan. Biskopsmötets förhoppning att de 17 punkterna skall vara ett historiskt dokument har tyvärr inte infriats. Senast i denna vecka har en kvinnoprästmotståndare i mitt eget stift, Skara stift, vägrat en grupp barn i kyrkans ungdomsverksamhet att tillsammans med en kvinnlig präst komma in i kyrkan. Motiveringen var hans omsorg om pastoratet. En i sanning märklig förklaring. Det har sagts att kvinnoprästfrågan rönt ett orimligt stort intresse, att det egentligen inte är en väsentlig fråga. Men är det en oväsentlig fråga, sedd ur rättfärdighets och jämlikhetssynpunkt? Utgör inte kvinnoprästfientligheten bara toppen på det isberg av uråldrig könsdiskriminering som, trots alla bedyranden om motsatsen, kyrkan står för ännu I dag? Beslutet om kvinnors och mäns lika rätt till prästämbetet tillkom i hög grad genom Märta Leijons agerande i utredningen om kvinnans behörighet till kyrkliga ämbeten och tjänster. Märta Leijon var en föregångskvinna och eldsjäl inom centerns kvinnoförbund. Det var hennes reservation i denna utredning som kom att ligga till grund för propositionen. Centerns kvinnoförbund har alltsedan dess konsekvent arbetat för att kvinnors och mäns likaberättigande till prästämbetet också skall tillämpas i praktiken. Förbundet har på olika sätt agerat mot kvinnoprästmotståndet. Som exempel kan nämnas brev till kyrkominister och ärkebiskop 1974, där vi påtalade missförhållandena och ställde ett antal frågor. I januari i år ägde på initiativ av centerns kvinnoförbund en uppvaktning rum inför ärkebiskopen. Företrädare för de fyra politiska kvinnoförbunden framförde gemensamt sina krav. I riksdagen har under flera år inlämnats motioner i denna fråga av centerkvinnor.

Utskottet, som är enhälligt, har i betänkandet nu ytterligare klargjort sin inställning. Några trakasserier på grund av kön får inte förekomma inom den svenska kyrkan. Man hänvisar till att det inom kyrkans ledning finns ett klart medvetande om att hithörande frågor måste drivas med stor kraft och att såväl opinionen inom kyrkan som den allmänna opinionen med uppmärksamhet kommer att följa frågan. Jag vill då som företrädare för den allmänna opinionen med skärpa understryka vad utskottet har anfört. Den förföljelse som sker inom svenska kyrkans ram mot kvinnliga präster står helt i strid med vad en överväldigande del av svenska folket anser vara ett kristligt handlande. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Vid en uppvaktning hos ärkebiskopen i vintras krävde, som Gunilla André nyss nämnde, de politiska partiernas kvinnoförbund att diskrimineringen av kvinnliga präster och teologistuderande skulle bringas att upphöra. Tanken med att gå till ärkebiskopen var naturligtvis att det i första hand är en kyrkans angelägenhet att ta sig an de problem som samvetsklausulen har givit upphov till. Man vände sig mot de uppenbara missbruk som förekommit. Men också riksdagen har sin del av ansvaret, vilket flera talare före mig har betonat. Stiftade lagar måste efterlevas — inte bara nödtorftigt till lagens bokstav utan också till dess andemening. Samtliga motioner i det här ärendet fördömer trakasserierna mot kvinnliga präster, och man anvisar olika vägar att råda bot på missförhållandena — utifrån helt skilda utgångspunkter. Utskottet har enigt valt att föreslå en omprövning av samvetsklausulen, en åtgärd som stöds av en överväldigande majoritet av svenska folket — därom är jag övertygad. Att åtgärden dessutom ligger i linje med biskopsmötets senkomna men kraftiga uttalande i januari i år gör den inte mindre motiverad. År 1974 klargjorde ärkebiskop Sundby att samvetsklausulen var avsedd att bereda dem som av samvetsskäl var emot kvinnliga präster möjlighet att fortsätta att verka inom kyrkan. Ordet fortsätta innebär att klausulen bara kunde avse dem som då, 1958, var präster. Att den kommit att betraktas såsom förlängd på obestämd tid har, som vi vet, medfört orimliga konsekvenser. Vissa unga teologer anser att de med hänvisning till tros och åsiktsfriheten kan avvisa behörighetslagen och dessutom på ett mycket okristligt sätt trakassera kvinnliga kolleger. De förfördelade har inte sällan svarat med nyfeminismens kraftigaste argument, och polariseringen har blivit ett faktum. Vid våra fakulteter har också en ny kvinnoteologi med rötter i USA dykt upp, som gör upp räkningen med patriarkala symboler och skapar en egen ny liturgi grundad på kristen tro i intim förening med den s.k. nyfeminismen. Detta är inte en hoppingivande utveckling. Den bygger upp nya barriärer. Varje förnuftig människa måste säga sig att det finns en tredje ståndpunkt - och vi vet att den finns. Den praktiseras i alla de församlingar där manliga och kvinnliga präster samverkar på ett förtroendefullt sätt. Här liksom i övriga sammanhang tiger hälsan still. De problemfria församlingarnä är i Alertal än så länge, men polariseringen kan gripa kring sig så länge samvetsklausulen finns och därför också kan missbrukas. Det förtjänar att påpekas, vilket Kersti Swartz nyss gjorde, att också kvinnoprästmotståndarna blir föremål för trakasserier. : De talare som i den här debatten gjort jämförelser med samvetsömma värnpliktiga, abortfrågan och liknande har, tycker jag, funnit adekvata jämförelsepunkter. Ofta kommer i samhällets liv lagfästa principer i konflikt med varandra — i det ärende vi nu diskuterar åsiktsfriheten och ämbetsansvaret. Lösningen måste innebära att man stannar någonstans på värderingsskalan. En total tolerans mot oliktänkande kan leda in absurdum. Hur ett totalt tvång ser ut vet vi alltför väl från andra samhällsskick. Det yrkande av Per Petersson m.fl. som har delats ut till ledamöterna-är en annan kompromiss än utskottets — det ligger vid en annan punkt på värderingsskalan. Men enligt min mening fyller det inte syftet att förhindra ytterligare missbruk av klausulen: Samvcetsklausulen var en gång avsedd att bevara kyrkans enhet. I dag har den en splittrande effekt, inte bara teologer emellan. Många människor begär utträde ur svenska kyrkan. Det uppges att det under första kvartalet i år utträtt lika många som under hela 1977, dvs. betydligt över 14 000 — någon sammanräknad statistik finns ännu inte —, och anledningen är enligt vad de själva ofta uppger behandlingen av. de kvinnliga prästerna. Herr talman! Det läge som råder i dag kan inte accepteras. Om problemen kvarstår — och i sämsta fall t.o.m. förvärras — riskerar kvinnoprästfrågan och samvetsklausulen att komma upp till behandling enligt den föreslagna lagen mot könsdiskriminering, vilket vore ovärdigt och till skada för kyrkan. Den samrådskommitté som biskopsmötet tillsatt har redan nått vissa resultat — man har 1. ex. enats om att särvigningar inte skall äga rum — och efter vad jag fått mig berättat finns det också i stiften samrådskommittér som arbetar framgångsrikt för att överbrygga motsättningarna. Men biskopsmötets kommitté och samrådskommittéerna i stiften behöver det stöd av riksdagen som ett otvetydigt hävdande av 1958 års beslut om kvinnors behörighet till prästtjänst innebär. Utskottets väl motiverade betänkande bör ges regeringen till känna och föreläggas nästa kyrkomöte.

Herr talman! I moralteologin möter man ett begrepp, som kallats reservatio mentalis, det tysta förbehållet: löftesgivaren säger tyst för sig själv något som utan att mottagaren vet det helt eller till väsentlig del upphäver löftet. Det förefaller som om man på sina håll menar, att samvetsklausulen vore förknippad med ett sådant förbehåll, då man hävdar att den bara tillkommit för att underlätta övergången till ett system med även kvinnliga präster. Jag Kvinnliga. präster kan för min del absolut inte minnas, att någon sådan avsikt uttalades i samband med riksdagsbehandlingen 1958 utan skulle tvärtom vilja påstå att detta är en ren efterhandskonstruktion. Jag kan alltså inte alls dela utskottets uppfattning att klausulen måste ses mot det då aktuella läget i frågan. Hela den debatt vi nu för är olycklig och onödig. Det framgår både av föredragningslistan och av en del inlägg i debatten att man tror att kärnpunkten skulle vara kvinnliga präster eller ej. Det är helt felaktigt. Mig veterligt föreligger inte något som helst yrkande om upphiivande av 1958 års riksdagsbeslut i detta avseende. För säkerhets skull kanske jag bör framhålla att jag såväl 1958 som senare ställt mig klart positiv till just de kvinnliga prästerna och inte för min del kan tolka Bibeln till att på något sätt innebära förbud mot deras existens. Men jag är ingen teolog. Det faller mig inte in att upphöja mig till domare över alla de teologer världen runt som förfäktar cn annan mening. Just genom att åsikterna är så delade bör stor försiktighet vara påkallad, så mycket mer som det här gäller en fråga om kristen tro och inte en rent juridisk angelägenhet, något som man annars skulle kunna tro av flera, delvis i hätsk ton framförda, anföranden i denna debatt. Här har flera gånger nämnts ordet trakasserier, och det verkar som om man vill avskaffa samvetsklausulen som något slags hämnd för mer eller mindre förmenta oförrätter. I en radiointervju för någon tid sedan uttalade biskop Lindegård, att han och kollegan i Lund hade utrett frågan om trakasserier och att ingen av dem i något enda fall funnit belägg för att sådana verkligen ägt rum. Nog borde vi väl kunna lämna den frågan därhän; har trakasserier förekommit, så har de sannerligen inte bara varit i en riktning — det är glädjande att Kersti Swartz har påpekat den saken. Jag behöver bara nämna namnet Gustaf Adolf Danell som ett exempel på hur trakasserierna kunnat gå 1 motsatt riktning. Visst förekommer det bristande samarbete — men var gör det inte det? Det förekommer såväl kvinnor emellan som män cmellan utan sådana drastiska motåtgärder som här påyrkats. Många — och jag hör själv till dem — tycker väl att unga prästkandidaters krav på särvigning närmast är ett uttryck för omogenhet. Men vad är det i så fall för märkvärdigt med det? Vi har väl alla i vår ungdom i någon fråga intagit en ställning så omedgörlig att vi i dag inte skulle vilja kännas vid den. Det där med ungdom går över med tiden — tyvärr eller lyckligtvis, hur man nu vill ta det. Men vad några av oss kanske tycker är ungdomligt oförstånd. är för andra en hörnsten i deras kristna tro, med en varaktighet inte bara knuten till ungdomen. Det är inte bara någon mer eller mindre isolerad sekt som vill bygga vidare på den hörnstenen, utan många, lekmän såväl som teologer i hela den kristna världen, är av samma åsikt. Vilken riktning som har majoritet vet väl ingen, och det spelar inte heller någon roll, eftersom trosfrågor inte är något som avgörs genom majoritetsbeslut. Denna fråga är ur min Iekmannasynpunkt trots allt så liten, att det vore djupt beklagligt om den genom riksdagens inhopp skulle vålla någon splittring inom svenska kyrkan. Det vore grovt svek från riksdagens sida att sedan samvetsklausulen införts för att få bred uppslutning kring 1958 års beslut, nu — under påstående att den vore tidsbegränsad — avskaffa den. Vi har gott om plats i vår svenska kyrka för olika uppfattningar i den här frågan. De motsättningar som tyvärr finns och som underblåses från håll som inte alltid har kyrkans bästa för ögonen, måste kunna tonas ner. Där kan samvetsklausulen genom sin blotta existens fungera som en sorts säkerhetsventil. Jag kan därför tyvärr inte dela utskottets tillfredsställelse över de uteblivna särvigningarna, som tvärtom kan befaras slå igen den dörr som kunnat leda tillen samling kring Jesu bergspredikan som den enande grunden för Sveriges kyrka.

Herr talman! Utskottet har tagit klar ställning till de kvinnliga prästernas och prästkandidaternas aktuella situation. Det är vi från vpk:s sida nöjda med. Vi skall heller inte gå i polemik med de oförbätterliga, som här åberopar sig på två tusen år gamla fördomar, uttalade av privatpersonen Paulus från Tarsus. När jag tar till orda här, är det för att uttala vårt stöd för de kvinnor som inom den svenska kyrkan kämpar för sin rätt till erkännande och likaberättigande. Vi vill uppmana dem att inte låta skrämma sig av reaktionära trakasserier, inte låta hindra sig av ovilja och fördomar i sin personliga frigörelse och sin arbetsuppgift. Det kyrkliga etablissemanget har tyvärr spelat en beklaglig roll för att befästa myter och diskriminering när det gäller kvinnor. Kyrkliga auktoriteter har i alla tider bekämpat kvinnorörelsen. fördömt den som gudlös och stridande mot den s.k. naturliga, gudomliga ordningen. Det är först sent som kvinnor vunnit erkännande inom kyrkolivet. Ända tills för ett fåtal år sedan var de hänvisade bara till underordnade uppgifter i skuggan av de predikande och administrerande männen i kyrkans stora apparat. Men den nya brytningstiden och kvinnokampen har trätt in också inom kyrkans landamären. Den nya tcologin, som ser människan som en myndig varelse, inte som ett objekt för en auktoritär gudomlighet, har medfört att progressiva och radikala tendenser brutit fram främst i den unga kristna generationen i vårt land. Ofta finner vi oss som socialister stå på samma linje i många samhällsfrågor som dessa nya strömningars företrädare. Det har vi ingenting emot. Vi känner inom vpk solidaritet med de kvinnor, som trots alla mörkmäns motstånd, nu kräver att få arbeta inom kyrkan i enlighet med vad de känner vara sin övertygelse och sin kallelse. De, herr talman, har vårt fulla stöd.

Herr talman! Den från början långa talarlistan blir allt längre. Vi som anmält oss senare hade ju trott att ett enigt utskottsbetänkande skulle innebära att riksdagen utan stor debatt skulle ansluta sig till konstitutionsutskottets förslag. Men debatten har blivit sådan att vi måste ta till orda. Vissa talares inlägg har påmint mig om en klassisk replik från 1920-talet när striden gällde kvinnornas behörighet till statlig tjänst. Det var Emilia Bromé som sade: Det är riktigt att de flesta kvinnor icke äga förutsättningar att bekläda högre befattningar i statens tjänst, men det gäller förvisso även flertalet män. Det kan man också säga om prästämbetet. Men det räcker ju inte. De senaste årens utveckling har visat att riksdagen inte längre stillatigande och utan att ingripa kan bevittna hur ett fåtal män trakasserar kvinnor och bekämpar deras rätt att bli präster när de — liksom de här männen säger sig göra — bekänner sig till den kristna tron och gör det så starkt att de vill tjäna som präster. Herr talman! Somliga påstår att kyrkan riskerar splittring, ifall riksdagen säger att jämställdhet mellan könen måste råda även i kyrkan. Jag tror faktiskt svenska kyrkan om bättre. Vi vet f. ö. att en överväldigande majoritet i församlingarna är kristna i den anda som skapat respekt för kyrkan och bekänner sig till principen om alla människors lika värde. Samtidigt måste jag beklaga att det dröjt så länge innan riksdagen velat ta det beslut vi skall fatta i dag. Under de år som gått — och fortfarande — har många kvinnliga teologer fått utstå trakasserier som inte stämmer med vare sig kristendomens eller demokratins läror. Jag vill uttrycka min respekt och högaktning för alla de kvinnor i kyrkan som trots det hårdnackade motståndet vågat och orkat följa sin tro. Riksdagen. och regeringen kan göra detsamma genom att följa konstitutionsutskottets betänkande. | Jag finner det också nödvändigt att yttra mig eftersom kommunministern har hänvisat till jämställdhetskommitténs förslag om jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi har särskilt diskuterat frågan om jämställdhet och trosfrihet i anslutning till den paragraf som förbjuder diskriminering på grund av kön. Huvudregeln är att ingen får missgynnas till följd av kön. Det finns två undantag, när man kan tåla diskriminering. Det första är den positiva diskrimineringen. Det andra är om särbehandlingen är ofrånkomlig för att tillgodose ett intresse som inte rimligen bör vika för intresset för jämställdhet. Så lyder lagtextförslaget. I vår kommentar säger vi att religionsfrihet är ett sådant särskilt intresse som inte bör vika för jämställdheten. Vi framhåller därför att statsmakterna således inte genom denna lag bör kräva att t.ex. romersk-katolska kyrkan skall införa kvinnliga präster. Men vi har inte i lagtextförslaget gjort eu särskilt undantag för trossamfund, utan vi har tvärtom i kommentaren skrivit att ett sådant undantag för trossamfund i texten skulle kunna ses som ett uttryck för uppfattningen att könsdiskriminering inom samfunden är godtagbar, även där sådan diskriminering inte är ofrånkomlig av hänsyn till trosfriheten. Jag skall inte resonera mer om betänkandet. Men jag vill tillägga att enligt kommitténs uppfattning är den diskriminering som f. n. förekommer inom svenska kyrkan inte acceptabel. Vi anser att man måste tillämpa full jämställdhet inom svenska kyrkan, eftersom svenska präster är statstjänstemän och som sådana har ämbetsansvar. Vi har också vid en uppvaktning hos kyrkoministern påtalat denna diskriminering. Många har vittnat för oss om att kvinnoförtryck och andra uttryck för förlegad kvinnosyn lever kvar i kyrkan, att den inte bara drabbar de kvinnliga prästerna utan också andra kvinnor i kyrkan, och det är helt oacceptabelt 1978 i en kyrka som bekänner sig till jämställdhet. Vi har därför hemställt att kyrkoministern skall ta sådana initiativ att kvinnans rätt till prästämbetet enligt 1958 års lag helt kommer till uttryck och att kvinnans ämbetsutövning inte förhindras och försvåras. Vi har sagt ifrån att den grupp som undantar sig själv från gällande lag inte längre bör få diktera arbetsvillkoren för andra i kyrkan. Jag vill till sist. herr talman, understryka att alla partiers ledamöter i kommittén står bakom både vad som anförts i frågan i betänkandets text och den uppvaktning som vi gjorde hos kommunministern.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 48 angående ärenden rörande kvinnliga präster är ett sedan många år diskuterat och i synnerhet nu högaktuellt ämne. Flera motioner har också knutits till detta betänkande, och jag vill bara med några ord, herr talman, beröra bakgrundstankarna till motionen 1421 väckt av mig. Motionen har i vederbörlig ordning avstyrkts av ett enigt utskott. Något annat var väl heller inte att vänta, eftersom tankegångarna i motionen för dagen tydligen inte kan betraktas som särskilt commer-il-faut. Motionens huvudsyfte är inte att taga ställning för eller emot någon viss gruppi och för sig. Vad den vill plädera för är att även minoriteter skall ha rätt att göra sig hörda och att varje människa i andliga-etiska frågor skall ha rätt att följa sitt samvete — och respekteras härför — även om dessa åsikter ull äventyrs inte skulle omfattas av ett för dagen passande majoritetstyckande. Vidare ifrågasätter motionen om en profan-etisk institution som riksdagen verkligen är rätt forum att avgöra frågor av det nu berörda slaget — även om riksdag och regering formellt äger full rätt att göra detta. Den kristna kyrkan har under sin snart tvåtusenåriga tillvaro utsatts för mängder av orosincidenter, orosmoln, commer-il-faut-tyckande, vrånga tolkningar hit och underfundiga åsikter dit. I alla tider har det funnits människor som tyckt sig åsidosatta eller missförstådda, och i alla tider har olika åsiktsriktningar kämpat mot varandra inom kyrkan. Ändå har den kristna kyrkan bestått och gått vidare genom seklers dammoln och virvelvindar. Det som var högsta graden av vishet och därför okränkbart under en tidsperiod, blev sedan högsta graden av dumhet, för att inte säga skumraskighet, under den därpå följande perioden i kristenhetens historia. Jag tänker härvid bl.a. på hur det var under medeltiden då man exempelvis med avlat — avgift — kunde friköpa sig från sina synder. Herre min Skapare! Tänk om i dag människor skulle kunna friköpa sig från sina synder — kanske inte minst i denna ädla församling — då skulle ju kyrkan i sanning bli minst sagt stenrik. Många tel har begåtts av kyrkan och kyrkans tjänare — fel, som ställer avlatstankegångarna i en nästan löjlig dager i dag. Jag tänker mera på alla de grymheter som i kyrkans namn begåtts mot oliktyckande och människor av annan ras, ofta illdåd utförda av fanatiskt hängivna Herrens tjänare. I dag vänder vi oss med rätta bort från dylikt. Men kyrkan går som sagt vidare i sin gärning till synes oberörd av dylika intermezzon, och vi skall f. ö. inte tro att vi i dag är så mycket bättre. Man kan lätt se för sitt inre hur på flera platser inom kristenheten många lätt höjer på ögonbrynen och något roat frågar sig vad infödingarna på östra delen av Skandinaviska halvön håller på med egentligen. Har man börjat betrakta kyrkan som något slags arbetsmarknadsterapeutiskt jämställdhetssällskap. som under högljudda tillmälen. ofta av oförskämt slag, sitter i den svenska leklådan och sprätter sand i ögonen på varandra? Utifrån ter sig kanske den s.k. kvinnoprästfrågan ganska förbryllande och bagatellartad. men det är kanske att taga alltför lätt på frågan. På många håll utomlands har dock kvinnoprästfrågan diskuterats tidigare och med frenesi. För många enskilda människor är denna fråga tvärtom av mycket djup religiös-ideologisk betydelse. Vad som är mest förbryllande är inte, herr talman, att man hyser olika åsikter inom kyrkan utan fastmera att man på många håll så hätskt engagerar sig. För de flesta är kanske frågan om en präst kan vara man eller kvinna ganska intressant men i och för sig betydelselös. För andra återigen är denna fråga helt en trostråga och därför ytterst allvarlig. För min egen del anser jag den till största delen vara en trosfråga och sålunda icke en arbetsmarknadspolitisk könsjämställdhetsfråga. Trots detta är jag. herr talman, inte alls någon motståndare till kvinnliga präster och jag tager bestämt avstånd från ofta dumma, provocerande handlingar från båda sidor i denna fråga. Båda fraktionerna — för eller emot - bör kunna få plats inom den svenska kyrkans hägn. Men vad jag och många med mig är motståndare till det är att denna fråga eventuellt skall avgöras eller ledas av en profan institution, riksdagen, när den egentligen helt är en fråga för den andliga institutionen — den svenska kyrkan. Visserligen är formellt riksdagen den högsta lagstiftande församlingen i landet och kan sålunda i stort som smått bestämma även i kyrkliga frågor. Men att sätta en profan. alltmer sekulariserad församling som riksdagen att besluta i religiösa, andliga frågor, det kan onekligen bli som att sätta bocken till trädgårdsmästare i Herrans örtagård. Det är farligt att stifta lagar, som ej har förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Det har vi nogsamt fått erfara i denna kammare. Det skapar missnöjda människor. och missnöjda människor blir ofta lagöverträdare. Och det är lika farligt att stifta lagar som ej har resonans i människornas samveten och själar. Det skapar martyrer av olika slag. Dei är just vad som kan bli följden om riksdagen i kvinnoprästfrågan lägger fram ctt lagförslag om exempelvis borttagande av samvetsklausulen, som bara gör ont värre och som skapar nya martyrer. Dessutom skapar det lätt supporters som minsann brukar lägga lök på laxen genom-att med uttalanden och manifes tationer försämra samarbetet ytterligare. Många påstår eller tycker att det händer ingenting om kyrkan får råda. Det harju inte hänt något på tjugotals år i denna fråga. Det beror på hur man mäter tiden. För en institution som verkat i 2 000 år är 20 år verkligen som en droppe i havet. Att det dock blåser en viss föränderlighetens vind inom kyrkan är uppenbart. Önskvärt vore dock att kyrkan själv finge bestämma sitt eget vinddrag och inte hetlevrade dagstyckande profana politiker. Vid ett kyrkomöte år 1958 var man mycket medveten om att kvinnoprästfrågan skulle bli cen för många mycket svår nöt att knäcka — ett problem helt enkelt. Den bakomliggande orsaken var ju också att riksdagen och Kungl. Maj:t lämnat ett förslag i fråga om tillsättandet av kvinnliga präster, vilket förslag man sedan så varligt och fint som möjligt fick bära till arkivet. Omslagspapperet blev så att säga den s.k. samvetsklausulen. Förslaget om kvinnliga präster var det inget fel på i och för sig kanske, men det skulle ha framlagts på ett mycket smidigare sätt och inte som något slags halvdiktat. Samvetsklausulen har blivit en mycket omdiskuterad och av åtskilliga häcklad' företeelse. Många anser att den är mogen för avskrivning. Mens. herr talman. kan man över huvud taget avskriva en samvetsklausul? Är inte rätten att följa sitt samvete det'dyrbaraste en människa äger? Det är ju detta som gör henne så specifik som varelse i vår Herres hage. Om inte omgivningen — samhället — tar hänsyn till människornas önskan och vilja att följa sina samveten. var är det då för demokrati? Då får vi ju en åsiktsdiktatur med i förlängningen mentalsjukhus och korrektionsarbetsläger som slutvinjewuer. Har vi inte sett tillräckligt av detta? Skulle riksdagen verkligen med vett och vilja önska radera bort medborgares absoluta rätt att följa sina samveten i stort som i smått, då är det verkligen fara å färde, herr talman, för då börjar ju faktiskt ett av världens äldsta parlament att frivilligt gräva sin egen parlamentariska grav! Underlaget för all demokrati är ju rätten att fritt få ge till känna och följa sitt samvete. Många anser då att de som partout vill följa sitt samvete i kvinnoprästfrågan inte borde bli präster eller byta yrke -—-—- så sluppe vi denna upprörande interna kyrkostrid. Men då kan man lika gärna ställa frågan: Varför skall över huvud taget folk behöva lida för att de vill följa sina samveten I en känslig fråga? Båda parter — motståndare som förespråkare för kvinnliga präster — får ju lida för att de följer sina samveten. Kyrkan torde ha plats för båda riktningarna inom sitt hägn. Men vad kyrkan definitivt inre har plats för inom kyrkans hank och stör är sådana politiker som inte vill eller kan se att saker och ting har olika orsakssammanhang utan som mer eller mindre enögt vill genomdriva cew typ av lösning utan hänsynstagande till andra åsikter och lösningar. Riksdagen borde vara neutral och låta denna kalk gå sig ifrån, så att kyrkan själv får avgöra denna fråga. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till det på riksdagens bord lagda särskilda yrkandet av Per Petersson, enär detta i stora drag tworgför de tankegångar som återfinns i motionen 1421.

Herr talman! Om Hilding Johansson läser motionen på nytt, skall han finna att den egentligen är mycket mjuk. Den går ut på att båda åsiktsriktningarna skall kunna finnas inom kyrkan, och att den här hårda och bittra striden inte skall behöva fortsätta. Jag är inte säker på att vännen Hilding Johansson har rätt när han säger att en så fantastiskt stor majoritet av det svenska folket vill att riksdagen skall lägga sig i denna fråga. Åtskilliga tycker nog att riksdagen i sådana här frågor inte bör agera utan om möjligt överlåta avgörandena åt kyrkan. Beträffande samvetsklausulen ville jag ha sagt, att om vi börjar fingra på detta och inte låter människor följa sina samveten, kan även i det här fallet en rännil till sist bli en stor flod. Det finns en risk för att vi råkar in i vad jag vill kalla för en åsiktsdiktatur. Vi har ju sett och ser, Hilding Johansson, hur det är i sådana länder, där man inte fritt får ge till känna sina åsikter och följa sina samveten. Jag tycker att det är bättre att dra fram detta nu och här medan tid är än att komma senare när det kanske är för sent.

Herr talman! Jag tycker att det är lika beklämmande att notera att Hilding Johansson inte bryr sig om historiska fakta. Se på utländska parlament, där man börjat fingra på sådana här klausuler, exempelvis den tyska riksdagen på sin tid. Vi såg ju vart det barkade hän. Det finns många exempel, och jag tycker det är beklagligt, om vi skall börja göra klausuler som innebär att vi inte respekterar människor som tillhör en minoritet och vilkas åsikter för dagen inte är passande.

Herr talman! Frågan om kvinnliga prästers möjligheter att arbeta på lika villkor som de manliga prästerna, frågan om samvetsklausulens vara eller icke vara, är ingen jämställdhetsfråga har somliga som deltagit i debatten sagt. Låt gå för det, men det innebär enligt min mening inte att saken förbättras utan att den snarare förvärras.

En kyrkas inre liv är ingen statlig angelägenhet, sägs det när det passar, medan man i andra sammanhang säger att förändrade relationer mellan stat och kyrka vore en katastrof. Vi måste väl ändå sätta in det som står i Bibeln i ett historiskt skeende. Jesus var en revolutionär i jämförelse med sina samtida. Han körde ut månglarna ur templet, han tog sig an fariséer och syndare. Han bröt mot traditionen, han talade med kvinnor på jämställd fot. Det var också därför han upplevdes som farlig och korsfästes. Att han inte kunde omge sig med kvinnliga apostlar må vi förstå med hänsyn till den tid han levde i, men jag är övertygad om att om han levde nu hade han omgett sig med både kvinnliga och manliga apostlar. I Bibeln finner både de som är för kvinnliga präster och de som är motståndare till kvinnliga präster stöd för sin tro. Varför väljer man då som man gör? Hur kommer man fram till den ena eller den andra ståndpunkten? Ja, jag tror det är beroende på ens människosyn vilken uppfattning man har, medveten celler omedveten, om människors lika värde och värdighet. Den som uppfattar att kvinnor och män har lika värde, den finner stöd i Bibeln för detta, medan den som menar att mannen är förmer, även om man inte erkänner det eller har det klart för sig, finner stöd för tanken att kvinnliga präster är något som strider mot Bibelns syn. Kvinnoprästmotståndarna finner helt naturligt stöd i ordet: Mannen skall vara kvinnans huvud och kvinnan tige i församlingen. Det är väl att kyrkan nu själv visar att något måste göras åt kvinnoprästmotståndet — den som skall föra ut Bibelns kärlekslära får icke vara kärlek slös. Trovärdigheten riskeras. Det sades i går att FPK:s och Charlotte Brantings uttalanden i kvinnoprästfrågan var ett märkligt cko av en döende liberalism. Jag vill svara med att säga, att FPK:s uttalande är helt i linje med liberalismens idé om frihet och rättvisa, idén att värna de svaga och slå vakt om människors värde och värdighet. Det är också i linje med det arbete som folkpartiet och FPK har lagt ner för att för det första ge kvinnor möjlighet att verka som präster, för det andra vicka opinion för att män och kvinnor på lika villkor skall kunna verka i vår kyrka för människornas bästa.

Herr talman! Jag har uppmärksamt lyssnat på denna långa och engagerade debatt. Även om det enligt rubriken på konstitutionsutskottets betänkande i sak närmast gäller kvinnliga präster handlar den uppenbarligen på djupet om tros och bekännelsefrågor, eftersom argumenten för och emot kvinnliga präster är dels teologiska, dels jämställdhetsargument. Vad jämställdhetsargumenten beträffar har jag naturligtvis själv en positiv inställning till kvinnliga präster. I den teologiska frågan saknar jag kompcetens, och i och för sig också nämnvärt engagemang. Men just därför tvingas Jag fråga mig med vilken rätt det tillkommer mig att vara med och besluta i denna fråga. Det sades i går att riksdagen inte kan undandra sig sitt ansvar att stifta kyrkolag. Jag kan naturligtvis tänka mig att medverka till kyrkolagsuftning i materiella hänseenden. men jag finner det absurt att behöva medverka till att bestämma vad vissa medborgare skall tro. Den här gången gäller det att tolka Bibeln beträffande kvinnans rätt till prästämbetet. En annan gång kan det gälla treenigheten, den obefläckade avelsen eller uppståndelsen och livet efter detta. Hur skall vi kunna votera om sådant?

Eftersom frågan om kyrkans skiljande från staten är under beredning — den frågan måste givetvis riksdagen i sinom tid ta ställning till — och eftersom den väl inte bör avgöras som en konsekvens av ett beslut i en annan fråga, kommer jag att avstå från att delta i dagens omröstning.

Herr talman! Eftersom det var midnatt när jag höll mitt anförande och det kanske var en del saker som var oklara, som jag vill förklara, har jag begärt ordet även i dag. Jag vill först till KU säga, beträffande det jag i natt sade om att deras handläggning av denna fråga var underlig, eftersom de hade talat om begreppet bekännelse, att jag av Linnea Hörlén nu fått veta att man kanske stöder sig på eu uttalande från ärkebiskopen, där han nämner ordet bekännelse i ett sammanhang som det inte i vanliga fall används i. Vi talar om en kyrkas tro och bekännelse. Och då menar vi att svenska kyrkans bekännelse är Bibeln och bekännelseskrifterna. Den sista bekännelseskrift vi antog var Luthers lilla katekesförklaring. Det som sedan kallas bekännelse kan vara tyckande hit och dit, men det är inte det som skall avgöra en sådan här fråga. —- Detta som en förklaring till KU. som kanske är vilseledd av ingen mindre än ärkebiskopen. Sedan talade Hilding Johansson om att åsiktsdiktatur inte skall få förekomma, ingen skall behöva lämna kyrkan. Men man måste anse sig tvungen att lämna kyrkan nu fr. o, m. beslutet i dag, eller när det kommer ytterligare beslut från kyrkomötet och riksdagen, om man har den gammaltroende uppfattningen. Jag tycker att Per-Erik Nisser kom mycket nära verkligheten i sin beskrivning. Jag är tveksam om man kan jämföra med vad som har hänt i kommunistiska eller nazistiska länder. Men de facto blir det ett åsiktsförtryck om det finns ett antal präster och andra här i Sverige som måste lämna kyrkan. Jag har fått andra uppgifter när det gäller de som går ur kyrkan nu, nämligen att det framför allt är ekonomiska skäl man åberopar. Men det kanske är fel. Jag vill framföra att senast i dag har en präst och medlem av ett domkapitel ringt mig och sagt att han tycker förslaget som jag tror Ingegärd Frenkel framförde kunde vara värt att begrunda. Det var förslaget att man skulle lägga vigningen av präster på episkopatet som sådant, icke på enskild biskop. Då kan biskoparna tillsammans ange vem som skall viga. En ung prästkandidat har anfört att biskopen också är själavårdare. Och den biskop det är fråga om, i Göteborgs stift, skulle i sin domkyrka kunna — enligt vad som framfördes i går, jag tror det var av kommunministern själv — m,m. få se att en annan biskop prästvigde de kvinnliga kandidaterna. Då säger man nu all motsatsen också skulle kunna ske; att de gammaltroende prästkandidaterna, de som nu kallas kvinnoprästmotståndare, skulle få rätt att kalla sin biskop och själavårdare för att prästviga sig i sina hemstifts domkyrkor. Det är vil jämställdhet. Jag vill framföra detta till kommunminister Antonsson — han har gått, men det går att skicka ett bud till honom. Sedan måste man fråga: Vad stöder de sig på som talar om trakasserier? Det sades här i dag av någon talare rent av ”illgärningar” — jag tror det var fru André. Jag vet att övertramp kan ske. Gamle Adam bor också hos kvinnoprästmotståndare. Jag hade tänkt redovisa samma undersökning som Hans Wachtmeister. När man verkligen gått till roten med det onda har man funnit att det i regel är obekräftade rykten. Jag tycker att man här skall tala mycket lågt. Jag vill som replik på det Hilding Johansson sade i natt säga följande. Det stora felet med konstitutionsutskottets betänkande är att utskottet över huvud taget har tagit upp motionerna just nu. Praxis borde även nu ha följts — man borde ha väntat på beredningens remissomgång, varefter man hade kunnat ta upp den här frågan. Det var någon som talade om frikyrkorna — jag tror att det var fru Hedvall. Inom frikyrkorna har man ända till helt nyligen i princip haft män som församlingsföreståndare, men det finns ju en rad andra tjänster både där och inom kyrkan. Jag har nyligen tagit del av ett teologiskt arbete från amerikanskt frikyrkohåll — där finns ju många fria kyrkor. Det sägs i arbetet att kyrkan inte enbart har haft positiva erfarenheter av kvinnliga präster och att en återgång nu är på gång. Det finns en mängd tjänster där kvinnan kan tjäna kyrkan mycket bättre än männen. Vi har helt enkelt olika förutsättningar. Det är inte alls fråga om nedvärdering av den ene eller den andre. Jag vill gärna hänvisa kammarens ledamöter till det som skrevs i en ledare i Svenska Dagbladet den 14 maj angående samvetsklausulen. Där står bl.a.: ”Som det tydligt kan läsas är detta sannerligen ingen klausul "som diskriminerar kvinnliga präster” — såsom saken ofta framställs. Uttalanden är tillkomna enbart för att skydda ”kvinnoprästmotståndarna” mot kränkningar. Men de ger verkligen inte dessa motståndare rätt att kränka kvinnliga präster.” Jag tycker att man många gånger har talat om samvetsklausulen med cen absolut felaktig beskrivning. Slutligen vill jag ta upp frågan hur många som är för resp. emot samvetsklausulen. Det har anförts att det är 93 4 som är emot — andra har sagt 97 24. Jag har tagit del av en undersökning som visar varför man har intagit den ståndpunkt som man har när det gäller kvinnoprästfrågan. 3 26 hänvisar till Bibeln, 5 96 till religiös övertygelse, 31 26 till den allmänna jämställdhetsdebatten och 31 26 till det sunda förnuftet. Om det är det sunda förnuftet, jämställdhetsdebatten och den allmänna opinionen som skall bestämma i kyrkan, förstår jag att det kommer att bildas en ny kyrka, bredvid den nuvarande, av dem som tycker att de här frågorna, precis som Gunnar Biörck i Värmdö sade, inte kan avgöras mot den bakgrunden. Dessutom skall vi komma ihåg att nio av tio väljer ståndpunkt i den här frågan på världsliga grunder. Det borde väl ändå vara en tankeställare för oss här i dag. En talare talade om 2 000 år gamla fördomar, om privatpersonen Paulus. Tydligen räknar hon inte med någon Guds uppenbarelse. Hur kan hon då orda om kyrkliga ting? Jag har respekt för Inga Lantz när det gäller andra ting, men jag tror att hon inte här skall tala i kyrkliga frågor. Hon blir en bra historieskribent i det nya samhälle som kommer att uppstå, men vad hon säger stämmer absolut inte med den bibliska synen på kyrkan.

Herr talman! För att det inte skall bli något missförstånd när det gäller det förslag jag lade fram här i kammaren i går, vilket kommunministern var vänlig nog att säga att han ville pröva, vill jag något förtydliga vad det innebar. För det första skulle detta gälla under en övergångstid. till dess Göteborgs stift fick en biskop som var villig att prästviga kvinnliga teologer. För det andra kan jag naturligtvis tänka mig en liknande lösning. Det väsentliga är att kvinnliga teologer i Göteborgs stift inte blir diskriminerade, utan att de kan få prästvigas där. För det tredje lät det från herr Nilssons mun som om det skulle bli fråga om en ny typ av särvigning. En biskop från ett annat suift skulle komma till Göteborg och viga enbart de kvinnliga teologerna. Men jag hoppas att framtidens manliga teologer kommer att ha en sådan ryggrad att de vill prästvigas tillsammans med sina kvinnliga kolleger, så att det blir en samvigning i stiftet.

Herr talman! Det torde vara ganska truktlöst att debattera det här med utskottets ordförande Hilding Johansson. men jag stöder mig på min egen erfarenhet av arbetet inom kulturutskottet under sju åtta år. Då det gällt motioner som framför allt har tagit upp kyrkans inre frågor men även en del formella frågor, har vi hänvisat till pågående utredningar. Om det är sant som Hilding Johansson säger att det inte genom det ärende vi nu behandlar är meningen att ändra på någonting i just detta avseende, varför skall vi då ta upp det just nu. när förhållandet kyrka-stat bevisligen står inför ett avgörande som kan innebära att vi slipper diskutera det i riksdagen framdeles? Hilding Johansson talade om kyrkolagen, men här harju frågan kommit att utsträckas till att gälla en troslagstiftning. Jag kan möjligen gå med på att vi i riksdagen kan diskutera frågor om kyrkans yttre gränser. t.ex. frågor som gäller om kyrktaken skall vara av koppar o. d. — men det vi nu kommit in på anserjag inte att vi är kompetenta att besluta om. Riksdagen är inte rätt forum för det. Hilding Johansson säger vidare att vi underkänner kvinnans ställning som präst. Men det är ju egentligen inte det vi resonerar om i dag. Det gäller nu dem som har den uppfattningen att Bibeln bara talar om manliga präster och att kvinnan kan ha andra ämbeten, andra tjänster, inom kyrkan — de anser att man kan arbeta tillsammans inom kyrkan som man och kvinna utan att ha precis samma tjänst. Resonemanget gäller om de som har den uppfattningen skall kunna fortsätta sitt arbete inom kyrkan. Även om det nu har fattats ett kyrkomötesbeslut i den här frågan, så skall den ju omprövas. Då bör kyrkomötets uppfattning komma i främsta rummet — det är min mening. Sedan tycker jag det är tråkigt att även fru Freenkel en gång till talar om diskriminering av kvinnor. Jag kan absolut inte begripa att det är fråga om det. Ordet diskriminering är fel ord att använda i den här debatten. Om fru Frenkel verkligen menar att det inte skall bli någon prästvigning där de som har den gamla kyrkliga uppfattningen får vigas för sig, då anser jag att der är snudd på diskriminering. Detta visar ju att det inte går att ta upp de här frågorna i riksdagen, och därför borde vi skicka frågan till kyrkomötet. Och om den pågående remissomgången verkligen för till att kyrkan och staten skiljs åt — jag vet inte om det är bra eller dåligt — blir ju detta kyrkans egen sak. I detta läge anser jag att det hade varit bättre om motionerna behandlats på ett annat sätt.

Herr talman! Det är möjligt att vi inte kan bli eniga, men jag tror att Hilding Johansson —- som väl är vice ordförande i utskottet, kanske sade jag fel förut — förstår mig på sätt och vis. Jag vill än en gång understryka att just i det här skedet — några månader före ett ställningstagande — hade det, eftersom det gäller tron, varit klokt om utskottet besvarat motionerna på annat sätt. Hilding Johansson påstår att jag är motståndare till kvinnliga präster. Jag vill säga: Jag är med Bibeln och emot ordningen med kvinnliga präster, men jag är inte cmot kvinnorna som präster. När de ändå finns trakasserar jag dem inte. Skall man betrakta kyrkan bara som ett statligt organ måste de finnas där, och då bör också präster som inte har den nya uppfattningen inte trakassera — det är riktigt. Men jag menar att det är olyckligt om vi nu kommer till ett beslut som betyder att de som nu har den gamla uppfattningen att kvinnorna har sina ämbeten och männen sina skulle finna det omöjligt att vara kvar i kyrkan. Och särskilt olyckligt vore det väl om detta skulle ske just innan kyrkan själv skall ta över det hela och kanske göra som Hilding Johansson och andra önskar: se till att det blir bara en riktning. Det är ju bättre om kyrkan själv åstadkommer det. Jag får ännu mer den uppfattningen att riksdagen är fel forum för den här diskussionen och att det framför allt är fel tid i dag.